Herr talman! Mina kolleger är dåliga lyssnare, i varje fall när det gäller regeringsrepresentantens frånvaro i kammaren. Jag ansåg att den inte uteslutande var en nackdel, och att debatten har blivit fri har antalet repliker onekligen visat. På den punkten tycker jag att jag i viss utsträckning har fått rätt. Låt mig vidare säga att jag inte är någon företrädare för regeringen och inte har för avsikt att representera den i den här debatten. Jag har gett uttryck för min personliga uppfattning i dessa frågor. En ytterligare personlig uppfattning kanske jag kan föra till torgs, eftersom Gunnar Hökmark m.fl. har frågat: Vad finns det för stöd för tanken på att en eller två älvar skall byggas ut för att vi skall få resurser som möjliggör kärnkraftsavvecklingen ur miljösynpunkt? Ja, vad finns det för majoritet för Gunnar Hökmarks linje i energipolitiken och för Ivar Franzéns och Rolf L Nilsons m.fl. politik i energifrågorna? Den faktiska situationen är ju den att vi har en betydande splittring på den här punkten. I ett längre perspektiv har vi när det gäller att komma till rätta med energifrågorna och att klara energiförsörjningen, som är utomordentligt viktig för vårt näringsliv, anledning att fundera över hur vi skall kunna forma en energipolitik som får en tillräckligt stark majoritet i det svenska samhället. Det måste rimligtvis vara ett ansvar för alla politiska partier att försöka medverka till detta. Jag tror att det är en av de största utmaningarna när vi nu går in i en konkret diskussion om hur vi skall klara kärnkraftsavvecklingen. Hadar Cars! Jag har inte sagt att kärnkraftsavvecklingen skulle skapa tillväxt eller något dylikt. Vad jag har sagt är att i den mån man avvecklar kärnkraftverken tidigare än vad som svarar mot den tekniskt-ekonomiska livslängden får man en samhällsekonomisk kostnad, som man måste täcka inom ramen för tillväxten i den svenska samhällsekonomin. Det är en utmaning som vi inte skall blunda för i detta sammanhang. Herr talman! Jag beklagar att repliktiden inte räcker till för att jag skall kunna kommentera alla genmälen i den här debatten.

Herr talman! Den här kammaren är en del av vårt parlamentariska system och till detta system hör också en regering, men det finns inte någon regeringsföreträdare närvarande. Debatten har blivit ännu mer besynnerlig än vad den var efter Åke Wictorssons första inlägg, därför att nu säger han att han inte företräder regeringen och dess politik i den här debatten. Då kan man fråga sig: Finns det någon i denna kammare som företräder regeringens politik? Det vore inte särskilt besynnerligt om någon i en parlamentarisk demokrati ansåg sig kunna företräda — eller i varje fall kunna uttolka — åtminstone någon liten del av regeringens politik när det gäller den fråga som just nu är föremål för debatt. I stället har detta blivit omvandlat till en fri studiecirkel, där Åke Wictorsson inte ens företräder socialdemokraterna — jag är inte säker på om jag hörde rätt — utan bara sig själv. Jag skulle gärna vilja veta om det finns någon i denna kammare som just nu anser sig företräda regeringens energipolitik. Herr talman! Detta är ett exempel på — som vi också såg i förmiddags — regeringens sönderfall. Det lilla försök som Åke Wictorsson gjorde för att initiera en intressant diskussion i den fria studieoch diskussionscirkel som vi för tillfället deltar i ledde till att det efter det att varvet hade gått runt inte finns någon som stöder Åke Wictorsson, som är en part i det parlamentariska systemet, i hans förslag om att bygga ut två älvar. Det betyder att det regeringsparti som inte har någon som företräder sin politik i denna kammare inte längre har någon energipolitik liksom den person som formellt företräder partiet i denna debatt, eftersom hans partipolitik gick ut på att vi skulle bygga ut vattenkraften. Vi kan då konstatera att för detta finns det inte något parlamentariskt stöd. Herr talman! Denna dag var ingen lysande dag för socialdemokratisk energipolitik.

Herr talman! Jag upplever just nu en ganska unik situation. Jag frestas till att — i varje fall delvis — instämma med Gunnar Hökmark. Man förutsätter faktiskt att regeringspartiet har en viss samhörighet med regeringen, och när det saknas en minister här är regeringspartiets företrädare i viss mån en talesman för regeringen. Men så är tydligen inte fallet. En annan viktig sak för att få en debatt att fungera och ge ett positivt utslag i vårt gemensamma arbete med att forma en god energipolitik är att vi — som jag sade i mitt inledningsanförande — försöker undvika vilseledande information, att vi alla vinnlägger oss om att vara så korrekta och så verklighetsnära som möjligt. Det är först då som vi får ett beslutsunderlag och en opinionsbildning som gör att vi tillsammans kan fatta de riktiga energibesluten. Jag deklarerade också att vi från centerns sida är beredda att göra allt för att medverka i denna viktiga process. Jag konstaterar att det i dagens debatt har funnits en hel del siffror och uttryck som inte informerar om faktiska förhållanden. Man väljer 40 år när man beräknar kostnader i stället för att hålla sig till det som riksdagen har beslutat om. Åke Wictorsson var inne på majoriteter. Det är inte så lätt att på rak arm peka ut majoriteterna i riksdagen. Förr var vi i centern ofta verbalt samstämmiga med den dåvarande miljöoch energiministern. Jag blev dock gång på gång smärtsamt medveten om att det var fråga om en verbal samstämmighet medan skillnaden var stor i handling. Nu väntar jag med spänning på hur det verbala uttrycket blir hos den nya energiministern och om det går att skönja en uppföljning i faktisk handling. Om vi där kan hitta något som liknar centerpolitik, ställer vi oss självfallet bakom. Låt oss inte glömma bort i denna debatt om avveckling och förnyelse att det ligger dynamiska effekter i en förnyelse av vårt energisystem. Dessa effekter kan ge en positiv ekonomisk utdelning av betydande mått och på ett mycket intressant sätt balansera de ofrånkomliga avvecklingskostnaderna.

Herr talman! Även jag konstaterar att detta är en punkt där det är möjligt att vara enig med Gunnar Hökmark. Det är överraskande och pinsamt att det tydligen inte finns någon i kammaren som representerar vare sig regering eller regeringsparti när det gäller energifrågor. Jag vill fråga herr Hökmark om vi också är eniga om att vi bör generera och använda energi så effektivt och miljövänligt som möjligt. Är vi eniga om att systemet med planering för lägsta möjliga kostnad för slutanvändare bör användas i Sverige? Den frågan riktar sig naturligtvis inte bara till Gunnar Hökmark utan även till företrädare för andra partier. Herr talman! Sydkraft har startat ett projekt som kallas för Toppkap. Det är inte fråga om någon typ av börsspekulation, som det kan låta, utan det handlar om att kapa effekttoppar genom att begränsa elförbrukningen i villor under de korta tider då belastningen på elnätet är som störst. Om man lyckas, kommer alla att tjäna på det. Sydkraft slipper en riskfylld investering i ett fossileldat kraftverk. Elkunderna sparar pengar med oförändrad bekvämlighet. Detta är ett exempel på att alla tjänar på en effektivare energianvändning. Ett annat sätt att klara sig undan riskfyllda investeringar på elgenereringssidan är att man byter elvärme mot billigare och miljövänligare värmekällor. Det gäller då naturligtvis framför allt att få bort den direkta elvärmen. En viktig grupp är de som i dag har elpannor och vattenburen värme och som kan byta till en värmepanna som eldas med biobränsle. De bör uppmuntras att göra detta med hjälp av rejäla räntebidrag. De som redan har kombipanna kan direkt gå över till annat bränsle. I vissa tätbebyggda områden är det lämpligt att investera i fjärrvärmecentraler som eldas med biobränsle. Även i sådana fall bör man få räntebidrag för nödvändiga investeringar. Jag har inte fått något svar från Åke Wictorsson på frågan hur man från Vattenfalls sida kan planera för ytterligare fossileldning och ökade koldioxidutsläpp, annat än möjligen det indirekta svaret att man skall bygga ut älvarna. Men såvitt jag kan förstå har inte detta fått något gensvar hos något annat parti, så det kan nog regeringen glömma. Här skall inte byggas ut några orörda älvar!

Herr talman! Jag och flera med mig kan konstatera att det här inte finns någon representant vare sig för regeringen eller för det socialdemokratiska partiet. Detta går inte ihop. Jag vill påminna om att det i eftermiddags fördes en debatt här om etik och vilka etiska frågor som måste uppvärderas. Det förs en debatt ute i samhället om politikerrollen och om politikerföraktet. Man kan nog notera att vi definitivt inte har förbättrat vårt politikerrykte ute i samhället efter de här olika konstaterandena. Människor måste få veta var de olika partierna står i övergripande, viktiga frågor. Jag tar mig friheten att tolka de besked som vi nu har fått av Åke Wictorsson som att det här är det socialdemokratiska partiets uppfattning. Vi får följa upp de olika frågeställningarna. Något annat svar förväntar jag mig inte här just nu. Jag vill ändå påminna om den fråga som jag ställde, nämligen hur socialde mokraterna ser på möjligheten att kombinera det överskott som vi i dag har på jordbrukssidan med en lösning på det energibortfall som vi får när kärnkraften avvecklas. Ser socialdemokraterna det som en möjlighet att använda arealen till att odla olika energigrödor så att vi på så sätt kan fylla energibehovet?

Herr talman! Den formella parlamentariska aspekten på den här debatten har så många berört att jag egentligen bara kan instämma i vad representanter för oppositionen har sagt. Jag kan komma med några påpekanden i samband med studiecirkelresonemanget. Till att börja med vill jag ta upp det enkla faktum att investerade pengar bara kan användas en gång. Vi i miljöpartiet anser att det är mycket bättre att använda investerade medel för att satsa på inhemsk vindoch solenergi än att satsa på en gigantisk utbyggnad av ett mycket dyrbart gasnät. Det kan Åke Wictorsson anteckna. Koldioxideffekten har varit känd sedan 1896, då den svenske forskaren Svante Arrhenius framtog den teoretiska grunden för effekten. Det påpekades i den mycket spridda boken ”Tillväxtens gränser”, som kom 1972, hur den stigande koldioxidhalten i atmosfären var ett problem. I samband med folkomröstningen 1980 propagerade linje 3 ivrigt för en satsning på biologiska och förnybara energiformer som skulle minska koldioxideffekten. Åke Wictorsson frågar hur energipolitiken skall utformas. Socialdemokraterna är ju vågmästare. Om de vill vända sig åt det gröna hållet kan jag garantera att de riksdagsbeslut som har fattats i avvecklingsfrågan i alla fall inte kommer att upphävas. Det kommer att gå att hålla ihop de tre s.k. oförenliga besluten. De är icke oförenliga, det är i högsta grad möjligt. Det är närmast löjligt att säga att det skulle vara omöjligt att avveckla två kärnkraftverk om fem år. De kan avvecklas i morgon dag. Om socialdemokraterna som vågmästare i denna kammare i stället vänder sig åt det andra hållet går det förmodligen ganska bra att upphäva de beslut som har fattats och i stället satsa på en långvarig användning av kärnkraften. Om vi vill ge något som helst intryck av att vi vill att kärnkraften skall avvecklas i andra länder, t.ex. på orterna Ignalina och Greifswald, är den första förutsättningen att vi sopar rent framför egen dörr. Vi måste börja själva, och då kan vi på ett trovärdigt sätt arbeta för att minska denna globala risk som kärnkraften innebär.

Herr talman! Det här är riksdagens allmänpolitiska debatt. I den debatten deltar vi som riksdagsledamöter. Det är en debatt som nu möjligen har något av en fariseisk karaktär, där man försöker göra det faktum att industriministern inte befinner sig i kammaren under debatten till ett huvudnummer. Deltagarna i debatten är ju väl medvetna om var industrioch energiministern befinner sig och gör följaktligen det här mera till ett spel för gallerierna än till ett bestående inslag i en seriös del av den allmänpolitiska debatten. Det råder ingen tvekan om var de energipolitiska besluten ligger. Det finns heller inget tvivel om att regeringen och den socialdemokratiska riks dagsgruppen i höst kommer att redovisa de beslut som blir nödvändiga i anslutning till den kontrollstation som riksdagen tidigare har beslutat om. Det trodde jag stod klart för deltagarna i denna debatt så att vi inte skulle behöva upprepa det, men jag gör det gärna. Jag vill bara till sist än en gång konstatera att jag upplever att den allmänpolitiska debatten inte bara skall vara ett tillfälle då vi upprepar eller företräder synpunkter och meningar som är fastlagda i gruppbeslut och som därför har högsta auktoritära karaktär. Jag tycker att det är en uppgift för oss som riksdagsledamöter att någon gång per år föra en debatt där vi mera framträder som enskilda riksdagsledamöter än som representanter för en partigrupp. Det är detta jag har eftersträvat.

Herr talman! Det händer en del i riksdagshuset en dag som denna. Kulturen hänvisas inte till den allmänpolitiska debattens kvalfyllda sista timmar utan får en hedersam plats under första dagen. Leif Bolters kosmosskulptur står på prov i kammarfoajén. Skulpturen visar expansion och kontraktion, men där finns också det svarta hålet — det allt förstörande. Låt oss hoppas på kulturlivets expansion och på ökad vilja att bevara det värdefulla i vår svenska kultur. Vi måste också öppnas mot omvärlden, mot dess kreativitet, nyheter och traditioner. Vi moderater har i arbetet på detta föreslagit ökat stöd i kulturbevarande syfte. Vi vill inte att oersättliga skatter skall förstöras. Vi har prioriterat kulturmiljövården i årets motioner. Kulturmiljön hotas mer än någonsin. Den hotas av luftföroreningar och åverkan samtidigt som reparationsoch återställningskostnader starkt har ökat. Det finns också en form av andliga skadeverkningar. Vi ser det ur kulturpolitisk synpunkt djupt tragiskt att man i skolundervisningen inte starkare har velat stödja de för kulturlivet så viktiga ämnena, t.ex. historia och främmande språk. Svenska folket är ett spelande folk. Tipstjänsts omsättning översteg förra året 5 miljarder kronor, har vi nu fått reda på. Tipstjänst svarar också för kulturlotteriet. Vi moderater har föreslagit att vinsten eller överskottet från detta lotteri skall tillfalla två blivande institutioner i Sverige — ett museum för modern konst, ett arkitekturmuseum har också diskuterats i sammanhanget, och en musikteater i Göteborg. För bara några timmar sedan klargjorde Bengt Göransson vid ett besök på Moderna museet — jag hörde det i radio — att vi 1995—1996 kommer att ha ett museum av internationell klass på Skeppsholmen. Det är ett glädjande besked, så helt i linje med vad vi moderater har önskat och eftersträvat. Hela landet är att gratulera. Lotteripengarna kommer nog att behövas, och kanske kan det medföra att en större del kan gå till Göteborgs musikteater. Låt oss titta på förändringarna i vår omvärld och hur också de berör kulturlivet. I den dynamiska utvecklingen i Europa är det inte bara så att nya länder börjar att fungera efter demokratiska principer, utan hela kommunikationsväsendet förändras. Vi kan samtidigt som en föreställning äger rum någonstans i Europa se den själva på vår TV. Vi reser mer. Vi upplever i högre grad andra länders kultur och levnadsvanor, och vi får jämförelseobjekt och konkurrens. Vår kultur kommer att internationaliseras samtidigt som det alltid kommer att finnas krav på upplevelser av nära och lokal natur. Den konkurrens vi utsätts för är av två slag, dels den ytliga lättåtkomliga — och därmed inte alls alltid föraktade —, dels den kvalitativt förnämliga. Vi måste delta i den internationella verksamheten, och vi måste ha någonting att erbjuda. Jag ser beslutet om det nya museet som ett led i den tankegången. Men vi moderater vill ha bort socialdemokratins mellanhänder i kulturlivet. Det gäller Skådebanan, Riksutställningar och i väldigt hög grad facket, och det gäller kulturrådet, som genom ett ständigt ökat maktinnehav är styrande för hela det svenska kulturlivet. Kulturlivet skall inte och får inte styras. Det skall underhållas där så erfordras, men den förmyndarmentalitet som alltmer breder ut sig är av ondo, och den är destruktiv. Den visar på en rädsla för människors förmåga att själva tänka, tycka och handla och på en rädsla för mångfalden och för de ideella krafter på vilka egentligen hela kulturen vilar. Kultur för alla har blivit ett bra slagord under de senaste åren. Men vi på väg mot samma kultur för alla, och det är en avskräckande framtid. Upplös kulturrådet, låt organisationer och sammanslutningar fördela det stöd de får, såsom idrotten gör genom Riksidrottsförbundet. Och sluta med skräcken för kommersialismens negativa verkningar, när detta bara betyder att man efterapar i stället för att släppa fram det som är genuint för vårt land. Vi kan i dag konstatera att den obegripliga rädslan innebär att det amerikanska i princip alltid är något negativt, men man satsar på att härma det och därmed göra det acceptabelt. Särskilt märks detta i den förda massmediapolitiken — om man nu kan säga att en sådan förs. Ge upp det bisarra monopolet! Tittarna har redan gjort det, med en ojämlik situation som resultat. Video och satellitsändningar upptar redan nu mer än hälften av de ungas tittartid. Vem tror att de skall finna nöje i dessa ständiga socialreportage om nöd och elände, som är svensk televisions favoritproduktion — aldrig följda av en klarläggande debatt om vems det yttersta ansvaret är för problemen? Vem kan finna nöje i enkla plagiat, när andra kanaler har originalen? Jo, den del av svenska folket som inte har eller aldrig får kabel och saknar ekonomiska möjligheter att skaffa de nya apparater som gör kabelsändningarna rättvisa. Släpp ojämlikheten och tillåt fri produktion på de återstående två frekvenserna som Sverige har tillgång till för rikstäckande TV-sändning. Det är vårt moderata krav som kommer att realiseras förr eller senare, precis som finansieringsformer som reklam och sponsring har realiserats. Här har Bengt Göransson de senaste åren dansat en baklängesvals. Tillåt också lokal-TV, därför att intresset för de lokala frågorna kommer att öka också på detta område! Inse att vårt folk lika litet som i andra demokratiska länder i längden kan hindras att bestämma vad det helst vill se! Splittringen inom massmediaområdet växer nu fram inom socialdemokratin. Reklam eller inte, reklam i Sveriges Televisions sändningar eller inte — var står man egentligen? Kanske får vi svar i dag, eller kanske kommer allt att bli vid det gamla. En sak är säker — vi skulle vilja sända ofriheten ned i det svarta hålet.

Herr talman! Det har varit en trevlig allmänpolitisk debatt i dag. Jag vill, som representant för gräsrötterna, framföra ett tack för den trevliga buffé lunchen. Det bådar gott för de framtida riksdagsdebatterna. Jag vill tillägga att detta att låta de olika temana slå igenom i debatten gör att det blir mycket mera meningsfullt och fruktbart. Jag tänkte säga några ord om kulturbudgeten. Det är väl lika bra att säga som det är — den är ganska bra, tycker jag. Jag är dock litet förvånad att man i de pressmeddelanden som regeringen har släppt ut har använt ganska grovt missvisande siffror när det gäller nysatsningarna i budgeten. Det står i pressmeddelanden både från utbildningsdepartementet och finansdepartementet att det rör sig om 160 miljoner. I det ena meddelandet sägs att detta inkluderar 25 miljoner i engångsanvisningar. I det andra har summan vuxit till 30 miljoner. Man har faktiskt räknat med 30 miljoner som kommer i nästföljande budget och avser budgetåret 1991/92. Det är naturligtvis informationssekreterarna som har pulat med dessa siffror, men jag tycker att det är litet onödigt. Det har ju spritts i pressen och därmed ute på institutionerna skapat förväntningar som faktiskt inte kan infrias. Jag är också litet bekymrad över den fortsatta överflyttningen av makt och beslutsbefogenheter från utbildningsdepartementet och riksdagen till statens kulturråd. Jag kan förstå att det kan vara bekvämare i vissa lägen att låta fördelningen göras av kulturrådet och att klumpa ihop anslagen, men det gör knappast rättvisa åt de olika institutionerna. Man undandrar i praktiken riksdagen möjlighet att påverka verksamheten vid t.ex. centralmuseerna. Jag tror också att det skapar en relation mellan t.ex. centralmuseerna och statens kulturråd som är mindre önskvärd. Museerna känner sig stå under ett slags extra eller biträdande kulturdepartement. Det behövs faktiskt inte. Jag tycker fortfarande att utbildningsdepartementet är välskött, och det bör kunna klara dessa uppgifter. Ett exempel på detta är de anslag som avser bevakningskostnaderna för centralmuseerna. Så sent som i dag har Dagens Nyheter en initierad artikel om detta. I realiteten är de pengar som anvisas direkt till museerna och genom statens kulturråd klart otillräckliga. Jag är övertygad om att vi i utskottet nu måste se till att vi får en fullständig klarhet i vad som behövs och också litet mera pengar till detta. Det kan ju inte vara någon mening att riskera de värdefulla tillgångar som vi har på statens konstmuseer, historiska museet. livrustkammaren och många andra av museerna. Det andra exemplet gäller anslagen till utställningsverksamhet, alltså en central del av museernas verksamhet. De skall be statens kulturråd om anslag för det som egentligen är huvudsyftet för det arbete de bedriver. Jag tycker att det är en onödig omväg. Det är bättre att riksdagen får ta ställning till vilken omfattning man skall ha på utställningsverksamheten på nationalmuseum, Nordiska museet, historiska museet osv. Jag sade att det har funnits stora förväntningar ute på kulturinstitutio nerna. På musikens område gör detta sig särskilt märkbart. Jag tänker då på Göteborgssymfonikerna, som nog hade räknat med ett betydligt bättre utfall på denna sektor. Jag tycker att det är önskvärt att vi kan förstärka Göteborgssymfonikerna, så att de kommer i paritet med Stockholmsfilharmonin. Jag hoppas självfallet också att vi snart skall få ett förslag när det gäller Stora teatern i Göteborg. Jag har många gånger tidigare från denna talarstol sagt att vi från folkpartiets sida är beredda att stödja de förslag som regeringen lägger fram och som kan medverka till att nybygget av Stora teatern i Göteborg kommer i gång. Så några ord om etermediepolitiken. Detta är ett ämne som jag har talat om många gånger från denna talarstol. Nu är det dags för handling! Socialdemokratin har tövat väldigt länge. Ett av de roligaste avsnitten i Harry Scheins senaste bok handlar om Tele-X och vore värt att i sin helhet återges här i kammaren. Det avsnittet kan ni gott läsa! Skulle vi inte, Bengt Göransson, kunna komma överens ganska snabbt i denna fråga? Vi inrättar en tredje, från Sveriges radio fristående, TV-kanal som får reklamfinansieras. Vi ger nya och större resurser till Sveriges radio som ett public service-företag med tanke på de väldiga uppgifter företaget har. Vi släpper de delar av FM-bandet som inte behövs för riksradion, lokalradion eller närradion fria och tillåter också lokal reklam och vi säljer de kanaler som Tele-X innebär, så att detta instrument som seglar runt i rymden äntligen kan komma till användning. Jag skulle också vilja offerera en bred uppgörelse på denna grund. Om Bengt Göransson kan övertyga sitt eget parti kan jag garantera att vi får majoritet i riksdagen. Det vore väl inte ett dåligt utfall av den allmänpolitiska debatten att åstadkomma detta! Kulturpolitik blir lätt litet torrt och tråkigt. Den refereras sällan i tidningarna, och de som skriver kulturkritik bryr sig egentligen inte alls om den. Jag håller med om att kulturupplevelser naturligtvis är viktigare än kulturpolitik. I julas läste jag Tomas Tranströmers nya diktsamling ”För levande och döda” som fick Nordiska rådets litteraturpris och som jag tycker är en fantastisk diktsamling. Häromveckan var både talmannen och jag på premiären av Donizettis Maria Stuarda med Lena Nordin, Ingrid Tobiasson och Esaias Tewolde Berhan i huvudrollerna — en lysande uppsättning! Jag hoppas att inte bara kulturutskottets ledamöter utan många fler av denna kammares ledamöter tog sig tid att gå och se denna fantastiska opera på landets nationalscen.

Fru talman! Jag kommer att avstå från att kommentera Ingrid Sundbergs och moderata samlingspartiets syn på mångfalden och friheten som skulle inträffa om man släppte marknadskrafterna fria till att exploatera också kulturen, fast det är väldigt frestande att beröra den saken.

Socialdemokratin skriver i sitt 90-talsprogram följande: ”Kulturen kan vara en frigörande kraft som stöder och hjälper människor till en bättre livskvalitet. Men den kan också vara fördummande, konserverande och passiviserande. Den risken är särskilt stor i en situation då konkurrensen mellan kvällstidningarna och allt fler TV-kanaler blir allt hårdare och då löpsedlar och underhållningsvåld brutaliserar den mänskliga samvaron.” I det instämmer vi från vänsterpartiet kommunisternas sida helt och hållet. Man säger vidare: ”Arbetarrörelsen måste inför 90-talet utforma en offensiv kulturpolitik. I arbetarrörelsens ungdom sågs kulturen och kulturkampen som redskap för förändring.” Vi instämmer från vänsterpartiet kommunisterna också i det avseendet. ”Arbetarrörelsen”, säger man vidare, ”måste återupprätta kulturen som ett vapen och verktyg att förändra verkligheten. Arbetarrörelsen måste ta strid mot skräpkulturens och underhållningsbrusets vulgarisering och fördumning av verkligheten.” Vänsterpartiet kommunisterna stöder helhjärtat de tankegångarna. ”Socialdemokratin skall inte göra det med förbud eller censur utan genom att arbeta för alternativ till den internationella kommersiella masskulturen”, heter det i programmet. Det anser vi också. Vpk anser att det är viktigt att kulturen verkligen återspeglar dagens svenska verklighet. ”Den måste framspringa ur vårt kulturella arv och spegla svenska folkets problem, förhoppningar, villkor och visioner. Den skall fånga upp och återge nyanserna i samhällsutvecklingen. Den skall förmedla sanningar, attityder och moralbegrepp som är relevanta i den nuvarande fasen av samhällsutvecklingen. Kulturen skall göra det möjligt för människorna att se sambanden i deras liv, så att det svenska folket kan få sina egna erfarenheter bekräftade. Då får vi en levande kulturell mångfald som fyller sin roll som garant för yttrandefriheten.” Så skriver alltså socialdemokratin i sin 90-talsrapport, och i de tankarna instämmer vänsterpartiet kommunisterna helhjärtat. Det är speciellt glädjande att den idémässiga och värderingsmässiga gemenskap som i stora delar de facto finns inom arbetarrörelsens partier kommer till uttryck, om än tyvärr enbart i programmatiska former, därför att den socialdemokratiska kulturpolitiska praktiken ser helt annorlunda ut i jämförelse med de programmatiska deklarationerna.

Man kan också fråga sig om det är att ta strid mot skräpkulturens och underhållningsbrusets vulgarisering och fördumning av verkligheten att införa reklam i Sveriges Television. Kring de frågorna är det viktigt att kulturministern yttrar sig, eftersom det har gjorts så motsägelsefulla uttalanden. För oss som tillhör andra partier är det viktigt att få klarhet om vilka de långsiktiga riktlinjerna är för den socialdemokratiska kulturpolitiken och i vilken mån de sammanfaller med den kulturpolitik som praktiseras i dag. Reklamfinansiering av Sveriges Radios verksamhet har debatterats flitigt den senaste tiden. Vpk:s uppfattning i den frågan är att förutom de mycket negativa kulturpolitiska effekter som TV-reklamen kommer att få är reklamen som rent finansieringsalternativ det sämsta tänkbara. Eftersom TV-reklamen betalas av konsumenterna indirekt via varorna, utsätts den för alla mellanhänders procentpåslag under varans väg från producent till konsument, plus 25 26 moms. Det har räknats fram att endast 15 260 av det konsumenterna får betala kommer att bidra till TV:s ökade finansiering. Det betyder att den finansieringsformen blir fem-sex gånger dyrare för konsumenterna, bortsett från den otillbörliga påverkan vi också utsätts för.

Man bör ha i åtanke att Sveriges Radio är landets största kulturproducent och avgjort den slagkraftigaste.

Fru talman! Jag instämmer till stora delar i Alexander Chrisopoulos attack mot regeringens etermediepolitik, i synnerhet när det gäller reklam-TV. Jag kommer bara att hålla mig till en enda aspekt på den, och det är en akut kulturfråga som måste få en omedelbar lösning. Jag skall helst försöka komma med mina synpunkter innan herrarna Göransson och Wikström faller i varandras armar. Det gäller att koncessionssystemet för vidaresändning av satellitprogram i kabelnät satts ur spel. Det har nu fortgått i snart ett helt år, och det är en ganska skandalartad händelse. Men innan jag kommer in på den skall jag vända mig åt ett annat håll. Ett dopp i årets motionsflod bekräftar min uppfattning att moderaterna driver frågan om fri etableringsrätt för radio och TV hårdare än någonsin, kanske med den skillnaden att reklamen i TV som instrument för denna poli tik inte betonas lika mycket som tidigare. Vem som helst skall ha rätt att starta en TV-kanal, anser moderaterna fortfarande. Radio och framför allt TV har dock en begränsning i fråga om utrymme i etern. Som bekant har Sverige blivit tilldelat fyra rikstäckande marknät, av vilka två är utbyggda och används av Kanal 1 och TV 2. För det tredje markutrymmet har getts bindande löften om att detta skall användas för finska sändningar, vilket redan delvis sker. Ordningen med Kanal 1, TV2 och de finska TV-sändningarna bör bestå! Återstår så det fjärde nätet. Någon fri etableringsrätt till detta kan knappast komma i fråga. Vi ”äger” alla etern tillsammans. Denna syn är också grunden för allmän-TV i vårt land. Den som har mycket pengar skall inte få bestämma vad som skall sändas på andras bekostnad. Inte bara utrymmet i etern är begränsat utan även kabelnätens kapacitet. Av det skälet anser man att etableringsfrihet inte bör råda. Vi i miljöpartiet de gröna ansluter oss till dessa uppfattningar. Radio och TV bör bedrivas i allmänhetens intresse och inte till äventyrs i vissa ekonomiskt starka gruppers intresse. Det är därför av yttersta vikt att både eterburen och trådburen radio och TV är öppen för alla; alla medborgare skall ges lika möjligheter att yttra sig, att komma till tals. Yttrandefriheten får inte heta pengar. I konsekvens med detta betraktelsesätt anser miljöpartiet de gröna att det fjärde marknätet bör användas för en lokal eterburen TV, som styrs av 1okala demokratiska beslut. Carl Frick och jag har i en omfattande motion till riksdagen bl.a. föreslagit att regeringen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sådan eter-TV och att regeringen återkommer till riksdagen med lagförslag om detta. Vi önskar också att inledande försökssändningar kommer till stånd, så att tanken om lokal eter-TV kan få ett snabbt förverkligande. Detta gäller också ett krav som jag, för vilken gång i ordningen vet jag inte, återkommer till: Återupprätta kabellagen och dess koncessionssystem! I februari 1989 beslutade kabelnämnden att Astrasatelliten, som TV 3 då ännu ej tagit i bruk, skulle betraktas som en direktsändande satellit vid tilllämpningen av lagen. Koncessionssystemet för vidaresändningar av satellitprogram i kabelnät sattes därmed ur spel och har så förblivit i snart ett helt år! När jag pekat på detta skandalartade förhållande har jag inte bemötts med en enda synpunkt eller rönt den minsta reaktion. Begränsningsreglerna för reklam, våld, pornografi och rashets i satellitsändningar i kabelnät gäller inte längre. Den som vidaresänder satellitprogram i kabelnät kan i fortsättningen göra det helt fritt, utan tillstånd och ingripande från kabelnämnden eller annan myndighet. I praktiken har vi också redan fått svenska reklam-TV-kanaler i form av TV3 och Nordic Channel, och till hösten planeras Wallenbergägda TV 4 börja sina sändningar som enligt en obekräftad uppgift fått regeringens välsignelse. Det är också möjligt för en hugad spekulant att starta en porroch våldskanal med statens goda minne och bistånd. Det statliga televerket tillhandahåller villigt såväl satellitkapacitet som kabelnät. Mellan 30 och 50 26 av sändningstiden i TV 3 upptas av s.k. underhållningsvåld. Det är allmänt känt att särskilt barnen tar intryck av att se för mycket våld, att ständigt matas med våldsskildringar. Mängden och upprepningarna får till slut någon form av effekt. En barnläkare kan inte peka på någon annan enskild faktor som i så hög grad påverkar barn psykiskt som våldsfilmer på TV och video. Den reklamfinansierade kommersiella TV:n är också beroende av sina annonsörer; utan annonsörer inga inkomster och inga program. Kommersiell TV säljer tittarna som en ”vara”, dvs. sändningstid med ett förväntat antal tittare som skall vara på plats framför TV:n under reklaminslagen och låta sig påverkas av dessa för att sedan köpa produkterna. Speciellt unga och formbara människor är utsatta för detta oerhört starka tryck av frestelser och manipulationer — en reklam-TV:ns hjärntvätt som grundas på en avhumaniserad syn på människan. Har satellit-TV möjligen blivit statens nya opium för folket? Det har gått alldeles för långt. Den negativa utvecklingen måste brytas. Som jag tidigare framhållit måste koncessionssystemet snarast återupprättas. Men i grunden handlar det egentligen om tre frågor: Vilka mänskliga behov skall TV tillgodose? Vad kan TV användas till? Vem skall ha makten över TV och dess innehåll? I utredningen om TV-politiken, som gjorts inom regeringen, godtas i allt väsentligt den kommersiella grundsynen, vilken också på andra sätt bekräftas av ledarskiktet inom socialdemokratin. Där förs uppenbarligen inte någon diskussion om konsekvenserna för barn och ungdom eller för kulturen i vid mening. Det har mest handlat om vilket finansieringssystem som skall gälla. Mot denna trångsynthet ställer miljöpartiet de gröna kulturell mångfald och kvalitet samt en fri och obunden opinionsbildning i radio och TV. Vi betraktar nämligen TV som en av de viktigaste kulturförmedlarna och utgår därför från kulturpolitiska kriterier: Kultur skall hävda självständighet och ursprunglighet och bidra till medvetandegörande och göra existentiella frågor betydelsefulla. Den fria, otyglade kulturen skall stå emot det kommersiella tvånget, som nu driver vårt samhälle i hög grad med den kommersiella reklamen som generator. Eftersom jag inte hinner med allt jag hade tänkt säga vill jag avsluta med att säga att det inte kan vara rimligt att av biografbyrån förbjudna våldsfilmer, som alltså inte får visas på landets biografer och som heller inte får spridas via videokassetter, utan något som helst hinder får sändas via satellit och kabelnät rakt in i hemmen till TV-tittande barn.

Fru talman! Det är litet svårt att förstå vad Kaj Nilsson egentligen menar. Han måste veta hur omvärlden i dag ser ut. I Sydafrika har man ett statligt monopol, och detsamma gäller Albanien. Frankrike gett upp monopolet, så också Danmark. Vi är snart det enda landet i västvärlden som har ett monopol. Men monopolet kommer att lösas upp. Samtidigt konstaterar Kaj Nilsson att monopolet inte fungerar; vi har sändningar över satelliter osv. Jag pekade i mitt anförande på det ojämlika i de förhållanden som i dag råder. Jag undrar förresten om Kaj Nilsson själv ser på TV 3. Kaj Nilsson för fram kravet på att någon makt skall besluta, någon skall fastställa behovet och någon skall tala om vad TV skall användas till. Vem är denne någon? Tala om förmyndarmentalitet! Är det miljöpartiet som skall sitta och bestämma vad det svenska folket skall få se? Till slut något om koncessionsförfarandet. Den situationen uppstod att koncessionsförfarandet innebar ett brott mot grundlagen. Yttrandefrihetslagen tar över. De förslag som Kaj Nilsson här talar om innebär ett direkt brott mot Sveriges grundlag. Vi har skäl för vårt tal om frihet i etern.

Fru talman! Jag tror att Inger Sundberg är offer för de många myter som har spridits sig kring frågan om satelliterna. Från början avvisades tanken på reklam med kraft. Särskilt har det skett från socialdemokratiskt håll. Ledande socialdemokrater har därvidlag ändrat sig. Nu förs det fram en uppfattning som i princip innebär att svenska tittare behöver reklam-TV. Tidigare har man åberopat reklamens negativa verkningar på konsumenterna och framför allt på barnen. Detta har nu plötsligt förbytts i en positiv inställning till reklamen. Det är det som är det märkliga. Man har sagt att detta har tvingats fram av den tekniska utvecklingen med starkare satelliter. Detta är en myt. Det har inte skett någon dramatisk förändring i det avseendet som motiverar en ändring av inställningen till reklam-TV. Ett annat argument är att det är praktiskt och juridiskt omöjligt att upprätthålla reklamförbudet i satellitsändningar till svensk publik. Det är det inte. Det går att åstadkomma genom vanlig lagstiftning. Grunden för vår inställning är naturligtvis att vi vill ha en kulturpolitik som gör alla människor delaktiga. Den yttrandefrihetslag som Ingrid Sundberg åberopar avser bara att ge skydd mot det allmänna, mot stat och kommun osv. Men yttrandefrihetslagen ger inget skydd mot företag. Att företag går in och tar över etermedia uppfattar vi som mycket allvarligt. Vi har sett vilka resultaten har blivit på de håll där det förekommer reklam-TV. Dessa exempel är förfärande. Det har blivit en oerhörd förflackning. Programmens enda syfte är att föra fram tittarna till reklaminslagen. Det ligger alltså en kulturpolitisk hållning bakom vår ståndpunkt och ingalunda någon önskan att få bestämma över eller styra programmens utformning.
Fru talman! Vi hade för några år sedan ett embryo till en skrämmande debatt om förbud mot parabolantenner. När Kaj Nilsson nu talar om lagstiftning för att styra mottagningen av satellitsändningar innebär det att vi riskerar att komma tillbaka till den debatten. Jag tror inte att någon annan här i kammaren önskar det.
Fru talman! Parabolantenner och andra tekniska nyheter har vi inte varit med om att debattera. Fortfarande är dessa myter i svang. Det är t.ex. myten om små och billiga antenner för mottagning av TV 3. Några sådana finns inte, och kommer inte att förverkligas. Även talet om billig kabelanslutning och stor anslutningsvilja är myter, och det stannar vid det. Att det inte går att ställa någon till svars här i landet för innehållet i en satellitkanal är en annan av de myter som gör att man låter sakerna bara rulla på och inte gör någonting åt det. Nej, avslöja myterna och medverka till att kabellagens koncessionssystem återupprättas. Riksdagen måste ingripa och återställa förtroendet för rättsordningen. Vi lever nu i ett mer eller mindre rättslöst tillstånd på detta område. Det finns inte något juridiskt hinder för att åstadkomma en lagstiftning. Jag delar lagrådets tidigare uppfattning att detta inte är en laglighetsfråga utan en lämplighetsfråga.

Fru talman! Kulturpolitiken fick i regeringsförklaringen hösten 1988 en framskjuten ställning. Totalt skulle reformmedel på 300 milj.kr. tillföras kulturbudgeten under mandatperioden. Fyra områden inom kulturpolitiken har fått en speciell prioritet. Dessa är förbättring av konstnärernas arbetsvillkor, förstärkning av kulturlivet i hela landet, ökade insatser för barnoch ungdomskulturen samt insatser för att ge amatörverksamheten större bredd och kvalitet. Låt mig ta några exempel. En särskild utredare ser nu över konstnärernas arbetsoch inkomstmöjligheter. Nästa år kommer riksdagen att få ta ställning till regeringens förslag till förbättringar i det avseendet. Men redan i år föreslås vissa förstärkningar för konstnärer. Dit hör förslagen om en höjning av de bidrag som fördelas av konstnärsnämnden med 5 milj.kr. eller en höjning med 30 90. Antalet inkomstgarantier föreslås ökas. För de kommande två åren föreslås ett kraftigt utökat stöd till symfoniorkestrar, musikteatrar och länsmuseer. För länsmuseerna innebär det en höjning av bidragen med 15 milj.kr. Barnoch ungdomsteatern kan utvecklas ytterligare genom att Unga Riks, Backateatern och Unga Klara får sammanlagt 6 milj.kr. Dessutom får länsteatrarna friska pengar för att stimulera barnoch ungdomsteatern. Anslagen till kulturverksamheten i folkrörelser, amatörorganisationer och till musikföreningar ökar med 4 milj.kr. Jag förstod att Ingrid Sundberg tyckte illa om ökningen av anslaget till folkrörelsernas kulturverksamhet, men jag är stolt över denna ökning. Man kan på olika sätt mäta hur effektiv samhällets kulturpolitik är. Ett sätt är att göra som man gjort inom Europarådet, där man har inlett ett granskningsarbete när det gäller medlemsländernas kulturpolitik. Modellen är hämtad från OECD:s länderförhör på utbildningspolitikens område. Sverige får i den här granskningen ett högt betyg när det gäller både de kulturpolitiska insatsernas omfattning och resursernas fördelning över landet. De kulturella yrkesutövarnas villkor bedömdes också som goda. Ing rid Sundberg sade att man borde kasta undan socialdemokratins mellanhä der, och hon räknade av någon anledning kulturrådet dit. Dessa skulle vara styrande för hela kulturlivet. De skulle vara destruktiva och av ondo, och de visade rädsla för ideella krafter. Men, Ingrid Sundberg, vad som förvånade dessa examinatörer var att administrationen av de olika stödanordningarna var så liten. De ansåg också att den statliga styrningen av verksamheten var alldeles för svag. Sverige får allmänt sett en mycket positiv ställning i denna bedömning. Man konstaterar alltså att detta fungerar bra i Sverige. Det vi får kritik för är någonting som vi egentligen är stolta över. Man säger att den svenska kulturpolitiken i stället borde anpassas till ett mer mångsidigt kulturliv. Vi vill här gå längre. Vi vill att utformningen av innehållet skall ske utan statlig inblandning. Jag förstår uppriktigt sagt inte Ingrid Sundbergs resonemang på den här punkten. Vi får också beröm för att kulturpolitiken har lyckats väl med att nå en stor del av befolkningen. Här betraktar vi detta som ett problem, och vi anser att vi inte har lyckats tillräckligt bra utan att vi måste gå ännu längre i dessa avseenden. Detta är ideologiska frågor i den meningen att ambitionsnivån i ett samhälles kulturpolitik är en spegling av viljan att förverkliga humanistiska ideal, såsom alla människors lika värde och varje människas okränkbarhet. Denna människosyn ger i sin tur bestämda direktiv för vad som skall betraktas som viktigt i en kulturpolitik. Kulturpolitiken skall vara ett led i arbetet att förstärka demokratin. Alla skall ha möjlighet att fördjupa sina erfarenheter, vidga sina perspektiv och beträda nya fält. Kulturpolitiken skall vara ett led i arbetet att fördjupa den sociala gemenskapen. Kulturella aktiviteter har därigenom blivit ett allt viktigare instrument i det regionala utvecklingsarbetet. Kulturpolitiken skall medverka till att stärka yttrandefriheten. Detta är kanske den viktigaste punkten. I varje demokrati har samhället ett speciellt ansvar för att stimulera yttrandefriheten. Kulturpolitiken måste också innehålla en strävan till jämlikhet i den meningen att alla skall ges möjlighet att ta del av kulturella upplevelser. Men bland alla dessa viktiga principer får vi aldrig glömma kulturella evenemang och aktiviteter också bidrar till att göra livet lättare och gladare för oss alla. Också i det avseendet kan kulturpolitiken medverka. Inledningsvis nämnde jag de fyra prioriterade områdena inom kulturbudgeten, nämligen konstnärernas arbetsvillkor, den regionala kulturpolitiken, barnoch ungdomskulturen liksom amatörverksamheten. Prioriteringen av dessa områden rimmar väl med de krav som jag anser är rimliga att ställa på en aktiv kulturpolitik. Genom regeringens trehundramiljonersprogram tas ett steg närmare idealens förverkligande. Även om så är fallet handlar ju kulturpolitik inte bara om pengar från samhället, även om de är viktiga. Ytterst bestäms omfattningen och inriktningen av ett samhälles kulturliv av den öppenhet och generositet som människor är beredda att visa varandra i vardagen. Jag kan säga att per definition har ett demokratiskt samhälle kommit en bra bit på denna väg, och på den vägen måste vi fortsätta. Vi ser i dag många begränsningar och problem men, vilket är det viktiga, också möjligheter och alternativ. Alla har ett gemensamt ansvar för att förverkliga dessa.

Fru talman! Låt mig säga att det är roligt att ha Åke Gustavsson som vice ordförande i utskottet, därför att han har förmåga att ge debatten något av en ideologisk framtoning. Det gör debatten roligare. Jag har också läst Europarådets rapport, även om jag inte har den helt aktuell för mig. Det finns två sätt att styra kulturpolitiken. Det ena sättet, som jag kallar för den politiska styrningen, och som Åke Gustavsson är en vän av, innebär att man från regering och riksdag utser de som skall sitta i kulturrådet, de som skall fördela medlen, och att man följer en viss politisk inriktning, men man låter inte Bengt Göransson göra denna fördelning. Det andra sättet innebär att man låter organisationerna sinsemellan själva fördela det stöd som regering och riksdag anser skall komma till gruppen i fråga. Jag vill nämna ett exempel med anledning av att Åke Gustavsson berörde de ideella krafterna och att jag ansåg att man bortsåg från dem. Nu diskuteras en mycket kraftigt ökad satsning på konstutbildning. Då anser socialdemokraterna att konstfrämjandet skall sköta denna utbildning, men socialdemokraterna talar inte om konstföreningarna, som under decennier har svarat för huvuddelen av konstutbildningen i det här landet med helt ideella krafter. Det har varje år satsats miljoner på Skådebanan. Men våra teaterföreningar, som med ideella insatser har svarat för en popularisering av teatern och en ökning av teaterbesöken, vill socialdemokraterna inte kännas vid. Det bästa exemplet på mellanhänder, som jag nämnde i mitt inledningsanförande, är satsningen på facket. Arbetets museum får åtta nya miljoner, men fortfarande har det inte haft någon utställning och åren går. Ett annat exempel är arbetsplatsbiblioteken. Utskottet har besökt några sådana, och själv har jag besökt ännu fler. Det sker en splittring av biblioteksresurserna, som kan vara en av orsakerna till det klander som man i Kultur för alla velat rikta mot biblioteken. På område efter område kan man se att just mångsidigheten och mångfalden förhindras genom den form som stödet har i den socialdemokratiska tappningen.

Fru talman! Det är knappt att jag vet vad jag skall replikera på, eftersom Åke Gustavssons anförande var ganska allmänt. Låt mig emellertid kommentera två saker. Den första rör det förslag om konstnärernas beskattning som Carl Tham har lagt fram nyligen, för övrigt vid sidan av sina direktiv, vilket jag tycker är lovvärt. Vi i folkpartiet har under åtskilliga år pläderat för ett särskilt inkomstskatteslag i skattesystemet för fritt arbetande konstnärer. Carl Tham modellerar nu ett annat system. Vi i folkpartiet säger i vår partimotion att vi kan tänka oss vilken som helst av dessa modeller. I båda fallen är nämligen syftet att man skall göra rättvisa åt de speciella arbetsförhållanden som gäller för landets fritt arbetande konstnärer. Det är möjligt att vi så småningom kan bli överens om detta. Den andra saken rör synen på de små instutionerna inom kultursektorn. Arbetet nu i statsförvaltningen och i departementen går ju ut på att man skall baka samman så mycket som möjligt och lägga ut det på ämbetsverken. Sedan får dessa fördela detta. Detta kan man säkert göra på väldigt många områden, men inom kultursektorn är ju skillnaderna så stora mellan t.ex. Marionetteatern, Handarbetets vänner, Arbetets museum, för att inte tala om alla länsinstitutioner. Det är självklart att dessa institutioner fäster avseende vid att deras sak får sin rättvisa behandling. Då visar de en märklig tilltro till riksdagen. De tycker nämligen att det är en öppnare och friare debatt i riksdagen än det blir om man skjuter ett anslag till statens kulturråd. Jag tycker att vi skall vara tacksamma för detta. Det är underbart att arbeta i en sektor där man säger att Sveriges riksdag tar hänsyn till speciella villkor som gäller för alla dessa små kulturinstitutioner. Det är väl ett förtroendevotum så här i den allmänpolitiska debatten?

Fru talman! Jag kan också instämma i att det är svårt att koncentrera sig på något speciellt i Åke Gustavssons anförande. Men jag vill hålla fast vid det som jag började med. Jag vill först ge en komplimang till den svenska kulturpolitiken. Jag har också läst de fyra granskarnas rapport, och den är positiv, som Åke Gustavsson sade, i dessa avseenden. Men när det gäller reklam-TV, som jag gärna vill tala om, åberopar Åke Gustavsson en humanistisk syn. Förutom att ungdomen lämnas i sticket inför detta massiva utbud från reklam-TV är det traditionella könsrollsmönstret, liksom fördomsfulla och förlegade uppfattningar om kvinnor, legio i reklaminslagen. Reklam-TV har ju inte bara köns rollskonserverande effekter utan också maktkonserverande och tillväxtkonserverande effekter. När man har frågat människor om deras allmänna inställning till reklam TV, visar det sig att de allra flesta är mycket positiva till det. Men när de får reda på att reklam-TV inte är gratis, vilket ofta påstås, minskar intresset för reklam-TV till en mycket klar minoritet av de tillfrågade. För tittarna — konsumenterna, de verkliga reklambetalarna, blir det faktiskt inte särskilt billigt med reklam. Det billigaste finansieringssättet är finansiering med skattemedel. Därnäst kommer finansiering med licensmedel. Den absolut dyraste finansieringsformen är reklam. Nu tycks det alltså bli gångbart över hela fältet. Att reklamen skulle vara frälsning från alla problem inom radio och TV betvivlar jag.

Fru talman! Åke Gustavsson hänvisade i sitt anförande till ett av de viktigaste kulturpolitiska målen som riksdagen antog 1974. Kulturpolitikens målsättning måste vara att garantera yttrandefrihet och skapa förutsättningar för att denna frihet kan komma till uttryck. För att man skall kunna uppnå detta mål måste staten, dvs. regeringen och de politiska partierna, skapa ekonomiska förutsättningar för och ge stöd till sådana kulturyttringar som annars inte är kommersiellt attraktiva för exploatering av de kommersiella krafterna. Staten måste ge ekonomiskt stöd till ”smala” kulturformer och amatörkulturen för att skapa grund för mångfalden, som ju är förutsättningen för kulturell frihet och yttrandefrihet. I detta sammanhang kan man säga att de kommersiella krafterna, de som Ingrid Sundberg höll ett patetiskt tal för och framställde som garanter för friheter, brukar exploatera kulturen som ett marknadsföringsobjekt. De satsar på kulturyttringar som alltid sammanfaller med deras ideologier eller åtminstone inte står i motsättning till den. I den mån deras ekonomiska kraft kan uppmuntra till kulturell snedvridning, i samma mån begränsas yttrandefriheten och den kulturella mångfalden. Det här är varken upphetsande eller något nytt. Vi vet var de ideologiska skiljelinjerna går mellan moderaterna och exempelvis vårt parti och regeringspartiet.

I det avseendet är regeringens satsningar på kulturområdet helt otillräckliga. Från vpk:s sida har vi krävt att 1 96 av statsbudgeten skall gå till kulturen, och vi anser det absolut nödvändigt om vi skall kunna upprätthålla den kulturella nivån. I fortsättningen är den kulturella debatten ett högsta stadium av ideologisk och politisk debatt.

Fru talman! Låt mig börja med att bemöta Ingrid Sundberg, så att vi klarar ut den här debatten. Jag vill gärna tala ideologi, men sanningen är att det gör Ingrid Sundberg också. Det är två ideologier som står mot varandra. Min ideologi säger mig, när jag talar om kulturell jämlikhet, att samhället har ett ansvar för att stimulera alla människor till att ta del av kulturella aktiviteter. Därför är det viktig att man t.ex. har en verksamhet som arbetsplatsbibliotek. Därför tycker jag att det är viktigt att de stora folkrörelseorganisationerna — de behöver i och för sig vara stora — ges en stimulans till att gå ut och bedriva t.o.m. uppsökande verksamhet när det gäller kulturella aktiviteter. Jag kan inte se detta som något slags styrande mellanhänder för kulturlivet. Tvärtom kan man därigenom frigöra skaparkrafter. Sedan måste jag ta upp frågan om radio och TV som så många har varit inne på i sina tidigare repliker. Om jag vill vara lättsinnig, och det kan jag ibland vara även om jag inte alltid vill erkänna det, kan jag säga att jag är i en mycket behaglig situation. Här står friare till socialdemokrater från alla håll och kanter. Exempelvis säger Jan-Erik Wikström, som jag för resten inte hann replikera på: Ställ upp på vårt program, så lovar jag att vi snart får majoritet här. Det är precis vad även Stina Gustavsson säger. Centern står fast vid sin linje. Ställ upp här så kan vi få majoritet, säger hon. Men vi kan luta oss mot även andra konstellationer. Man kan inte alltid instämma i vad liberala tänkare säger. Men det kan ibland finnas ett korn av sanning där också. En liberal har aldrig tänkt färdigt, uttryckte en gång en liberal partiledare. Jag tycker inte det stämmer, de kan tänka färdigt någon gång. Men jag tycker inte det är fel att i en sådan här viktig fråga verkligen analysera och inte gå in med bundna mandat eller ha så förutfattade meningar att man över huvud taget inte är beredd att diskutera olika öppningar. Är det någonting som jag ogillar i den här TV-debatten, för att nu avsluta med en personlig uppfattning, är det de många gånger oerhört starka låsningarna på olika håll. Jag tror att det vore bra om vi framöver kunde få en ordentlig översyn, gärna i form av en parlamentarisk utredning, för att undersöka hur vi skall ha det. Jag ser det som ett värde i sig att kunna få en bred uppslutning bakom en framtida svensk TV-politik.

Fru talman! Vad jag sade, Åke Gustavsson, var att den litet ideologiska konfrontationen gör debatten roligare. Desto roligare är det eftersom — jag vet inte om det är något unikt för vårt utskott — målsättningen bra kultur åt så många människor som möjligt i vårt land är någonting som delas av alla företrädare i utskottet, i hög grad av Åke Gustavsson och mig. Men vi har begränsade resurser. Vi måste hushålla med dessa resurser så bra som möjligt för att nå det lättformulerade målet. Det är synen på medlen som skiljer oss åt. Jag är rädd för att påprackande av kultur på människor får konsekvensen att det blir samma kultur åt alla och att mångfalden blir lidande. Blir mång falden lidande, då är det ett stillastående och inte mycket kvar att fördela på alla i vårt samhälle.
Fru talman! Det är väl bra att tänka rejält och tänka länge. Jag har möjligen den synpunkten att nu börjar det snart bli dags för socialdemokraterna att ta sig samman, för det finns i regeringsansvaret en uppgift att så småningom bestämma sig och komma med ett konkret förslag. Åke Gustavsson säger att det är så många friare. Det är alltid svårt att välja. Får jag ge ett litet tips: När det gäller frågan om yttrandefrihet tror jag att socialdemokraterna aldrig gjort fel när de anslutit sig till en liberal tradition. Det är möjligt att vi har olika ideologier på många områden, men vi tar gärna på oss ansvaret att visa vägen när det gäller hur yttrandefriheten skall omsättas i praktisk handling. Så när ni har tänkt färdigt är ni välkomna!

Fru talman! Låt oss vända på det hela: Jag tror inte att man har tänkt vad konsekvenserna blir av reklam i TV någonstans. Det kan bli det omvända. Det kan leda till ett kommmersiellt monopol, och det är främmande för svensk rätt. Det har tidigare motverkats medvetet. Redan av det skälet kan införande av reklam i en kanal med distribution i något av marknäten ifrågasättas, då det i praktiken innebär att ett reklam-TV-monopol bildas. Det kan också strida mot regeringsformens regler om yttrandefrihet och informationsfrihet. Jag tror att detta är en vinkling som några i kammaren inte har tänkt på. Det kan också i frågasättas om reglerna om yttrandefrihet och informationsfrihet går att förena med en reklam-TV-kanal i allmänhetens tjänst. Det finns en inneboende motsättning mellan reklam som görs i annonsörernas intresse och tittarnas intresse av att se på TV, t.ex. som konsumenter. En risk med reklam-TV, sanktionerad av staten, är också att det blir svårt att upprätthålla förbudet mot reklam i TV och radio i övrigt. Allmän-TV-n och allmän-radion kan snabbt komma att omvandlas till kommersiella verksamheter. Vidare kan betalningsviljan hos allmänheten svikta när det gäller mottagaravgifter, licensavgifter. Många kan ifrågasätta det rimliga i att betala licens samtidigt som det blir nödvändigt att betala reklamen via priset i butiken.

Fru talman! Åke Gustavsson bekände sig i princip till liberala uppfattningar om möjligheten att i vissa sammanhang inte kunna tänka klart och om nödvändigheten av att avvakta med beslut. Avvaktar gör man naturligtvis om man har intresse av det. Det handlar alltså om Sveriges Radios verksamhet och framtida finansiering.

Det gäller alltså högtstående pro gram som skall utgöra ett alternativ till de kommersiellt styrda satellitsändningar som i dag dominerar etermedierna. På så sätt skapar man valmöjligheter för folket, genom att Sveriges Radios program framstår som ett högtstående alternativ i jämförelse med programmen från olika multinationella mediebolag. Därför måste Sveriges Radio-koncernen ges ekonomiska möjligheter att framställa det som vi önskar, värna om den svenska kulturen osv. Jag vill inte påstå att socialdemokratin kännetecknas av tveksamhet när det gäller beslutsfattandet. Socialdemokraterna har redan fattat beslut. Vid er förra partikongress beslutade ni att Sveriges Radio-koncernen inte skall reklamfinansieras, utan koncernen skall bibehålla sin public service-inriktning. Koncernen skall vara självständig och opåverkad av kommersiella krafter. Det har ni alltså beslutat om. Det är bara det att Sveriges Radiokoncernen under de två år som har förflutit inte har fått de medel som behövs för att koncernen skall kunna spela den roll som den skulle kunna spela. Ni avvaktar till nästa partikongress i förhoppning om att det tidigare beslutet om reklamfri TV skall ändras. Samtidigt tillsätter ni utredare som skall utreda inte om Sveriges Radio skall reklamfinansieras utan om hur den skall reklamfinansieras. Detta är det stora sveket. Någon beslutsvånda har det inte funnits, eftersom ni redan har fattat beslut om reklamfri TV. Det är bara det att ni inte förverkligar vad som har beslutats.

Fru talman! Jag vet inte om Alexander Chrisopoulos gjorde sig skyldig till en felsägning när han i något slags upphetsning sade att det har tillsatts en utredning som inte skall utreda om Sveriges Radio skall reklamfinansieras utan hur Sveriges Radio skall reklamfinansieras. Sanningen är ju den att utredningen har haft att arbeta under förutsättning att det skall vara en reklamfinansierad television. Ett av alternativen, alternativ 3, har varit att inte ha någon reklam i Sveriges Radio. Detta alternativ förutsätter då en reklamtelevision. Alternativ 2 innebär en avknoppning av en av kanalerna vid Sveriges Radio, som gör att det blir reklamfritt. Alternativet skulle bli att reklamen kommer inom koncernen. Så man har faktiskt sett på de olika förutsättningarna, men jag utgår ifrån att Alexander Chrisopoulos kan ha gjort sig skyldig till en felsägning. Sedan kan jag instämma i vad Alexander Chrisopoulos sade om nödvändigheten av att Sveriges Radio-koncernen har kvalitativt högtstående program. Socialdemokratin ställer upp på en bra programverksamhet inom Sveriges Radio. Verksamheten skall utvecklas, och jag är övertygad om att det kan bli ännu bättre med tanke på de duktiga medarbetarna inom koncernen. Kaj Nilsson sade att det finns en risk för att reklam kan strida mot reglerna om informationsoch yttrandefrihet och att det finns problem när det gäller television i allmänhetens tjänst. Kan man klara sitt public service-uppdrag? Jag menar att det inte finns något självklart svar på denna fråga. Just därför menar jag att det är viktigt att man ser på problemen och utreder dem. Många friar nu till mig, men låt mig utnämna mig till friare till er och säga: Jag menar faktiskt allvar. Det gagnar alla, om vi har en öppen diskussion och genomlyser problemen och möjligheterna. I ett parlament kan man tycka att det är ganska naturligt och rimligt. Jag måste avstå från replik till fru Sundberg.

Fru talman! Jag har begärt ordet i denna debatt för att på en enda punkt ta upp ett resonemang, eftersom Åke Gustavsson har redovisat de allmänna synpunkterna på kulturpolitiken. Den punkt som jag vill ta upp och diskutera gäller det som Jan-Erik Wikström var inne på, nämligen museernas bevakningskostnader. Jag tycker att Jan-Erik Wikström här gör sig skyldig till ett litet aningslöst tänkande. Museernas bevakningskostnader har under 1980-talet ökat dramatiskt, från sammanlagt 12,2 milj.kr. år 1980 89. Statens konstmuseer, dvs. Nationalmuseum, Östasiatiska museet och Moderna museet, har fått sina bevakningskostnader ökade från 3,5 milj.kr. till 19 milj.kr. Då kan man säga som många gör: Ja, men då måste man ju skaffa pengar till detta, eftersom det är så dyrt att bevaka. Men nu tror jag faktiskt att man på allvar måste fråga: Vad kostar bevakning, och varför kostar den så mycket? Hur kan man organisera en tillfredsställande bevakning till ett annat pris? 19 milj.kr. kostar alltså bevakningen för tre museer. Det innebär faktiskt 52000 kr. per dag. 52000 kr. per dag korpar alltså ett bevakningsföretag åt sig för att bevaka tre museer. I stället för att säga att vi måste skaffa ytterligare 10000 kr., eftersom bevakningen skall kosta 62 000 kr. nästa år, kunde vi väl i denna tid, då vi så gärna uppmuntrar förnyelser, privatiseringar, utveckling och avbyråkratiseringar säga följande till Securitas. Vi ber om överseende, men vi skall faktiskt fråga om det finns något företag i detta land som för kanske 30 000 kr. om dagen skulle kunna åta sig att tillfredsställande bevaka de här tre museerna. Kanske 30000 kr. vore lockande för en intresserad företagare att etablera sig. Denna alldeles abnorma kostnadsutveckling när det gäller bevakningsföretagen beror naturligtvis på att dessa företag — antagligen i större utsträckning än några andra företag i landet, därför att de har något slags monopolställning med sina förordnade väktare — låter två eller tre administratörer försörja sig genom att administrera varje enskild väktares vaktrundor. Man har bevakningsbilar och larmcentraler som är oerhört väl utvecklade tekniskt, men när det börjar brinna någonstans larmar väktaren sin egen larmcentral, och den har inte förmåga att larma brandkåren, vilket är förargligt. När det gäller just kostnaderna för bevakning av museerna tycker jag alltså att vi på allvar måste säga om vi bara skall sitta och betala räkningar till en antal vaktbolag som försörjer sig på att ständigt bara debitera ut, som om de hade beskattningsrätt. Vi måste i stället fråga oss: Hur kan vi ordna en tillfredsställande bevakning på de centrala museerna i Stockholm som inte behöver kosta 100 000 kr. per dag? Kanske vi kan hitta något företag, några intresserade väktarkooperativ som skulle kunna åta sig att vakta centralmuseerna i Stockholm inom kostnadsramen 75 000 kr. per dag. Eftersom vi vet hur bevakningsindustrin ser ut vore det ett försök att förnya både offentlig och privat byråkrati samtidigt.
Fru talman! Det är väl ändå så, Bengt Göransson, att stöldbegärligheten har ökat kolossalt den senaste tioårsperioden, inte minst när det gäller konst. Det har också lett till att museerna har sett det vara nödvändigt att förstärka bevakningen både med larmanordningar och med vakter av olika slag. Självfallet skall man inte motsätta sig att detta ses över, för att undersöka om det går att åstadkomma billigare system, genom privatisering eller på annat sätt. Det vänder vi ju oss inte heller emot. Däremot menar vi att om den summa som kulturrådet har fått sig anvisad inte räcker måste man återkomma till riksdagen. Vi är inte beredda att medverka till ett system, där man i praktiken inte kan bevaka de konstskatter som finns på dessa tre museer, som för övrigt omfattar mer än tre byggnader, och som allesammans rymmer ovärderliga skatter. Om vi då är överens om ambitionen, skall vi självfallet medverka till att man noga granskar vad detta kostar, men vi skall inte åsidosätta säkerheten för våra nationalskatter på konstens område.
Fru talman! Vi är ense om att säkerheten inte får åsidosättas och att dessa föremål skall bevakas, men eftersom stöldbegärligheten har ökat finns det all anledning att vara på sin vakt och granska huruvida de som vaktar möjligen profiterar på att stöldbegärligheten har ökat. Det finns all anledning att ifrågasätta dessa groteska kostnadsökningar. För 19 milj.kr. skulle man kunna anställa 60 personer som åtar sig att vakta. Jag ifrågasätter inte de larmsystem som finns, utan jag konstaterar bara att 19 milj.kr. är 52 000 kr. per dag för att vakta tre museer i Stockholm.
Fru talman! Jag är inte någon företrädare för statens konstmuseer, så jag kan inte svara för beloppen. Jag vet inte heller om det är det statliga bevakningsbolaget eller något privat bolag som lagt anbud och fått det beviljat. Jag vet dock att det finns en genuin oro i alla de centrala museerna i Stockholm kring denna fråga. Det är ett stort steg framåt om vi kan vara överens om att vi skall se till att museerna får de kostnader täckta som är nödvändiga för att de skall kunna skydda och bevara de konstskatter och de föremål i Övrigt som finns på dessa museer. Det är det som vi har begärt i vår motion, och den kommer alltså att kunna bli tillstyrkt av ett enigt kulturutskott, eftersom utbildningsministern och jag är överens om detta.
Fru talman! För ordningens skull vill jag på en punkt anmäla att jag gör en något annan bedömning än Jan-Erik Wikström. Det är inte nödvändiga kostnader som skall täckas, utan det är en tillfredsställande bevakning som skall utföras. På den punkten hoppas jag att vi är överens.

Fru talman! 1989 började med lärardemonstrationer och slutade med lärarkonflikt. Efter år av trixande tog regeringen till sist några raska grepp som ledde till kaos och storkonflikt. Den socialdemokratiska skolpolitikens misslyckande blev uppenbart för alla. Docks skedde en positiv sak i höstas — en debatt startade om kunskaper och färdigheter, om undervisning, om vikten av god utbildning, om vad som är skolans huvuduppgift och om lärarnas uppgift på alla stadier. Vårt lands kulturelit uttalade sitt stöd för kunskaper och utbildning av hög kvalitet. Läraryrkets specifika karaktär blev belyst — kraven och arbetsvillkoren, behovet av intellektuell stimulans och av kraft för att kunna utveckla kreativitet, behovet av både frihet och möjligheter att samarbeta effektivt. Det var länge sedan någon talade ur skägget som under lärarkonflikten: Lärare ger förutsättningar för vårt lands tillväxt och framtid. Lärare förmedlar kultur och tradition. Lärare ger grund för hur vi skall leva vidare som industrioch kulturnation. För allt detta som ingår i läraruppgiften krävs kunskap, rejäl ämneskunskap, som inte kan ersättas med metoder eller något pedagogiskt modeord. Förhoppningsvis kan detta ge större förståelse för lärarnas uppgift och arbetsvillkor. Kommenderad planeringstid t.ex. passar inte för läraryrket. Administrativa manövrer gör inte skolan bättre för vare sig lärare eller elever. I stället måste utbildning, professionalism och engagemang uppmuntras! Har man inte kunskaper som lärare står man sig slätt. Har man inte kunskaper, har man inget att lära ut. Ämneskunskaper ger den säkerhet och trygghet i lärarrollen som är nödvändig för att man skall vara en bra och intressant lärare. Ingen pedagogisk modeinriktning, hur modern den än må vara, kan kompensera bristande kunskaper. Fru talman! Den svenska skolan riskerar att länge få dras med de skador som socialdemokratisk skolpolitik ställt till med. Förutom förtroendeklyftor mellan lärare och politiker, har den skapat misstämning i lärarkåren och mellan olika lärargrupper. För socialdemokraterna är formen viktigare än kunskaper, färdigheter och individuell utveckling. De prioriterar kollektivet framför personlig utveckling, förment jämlikhet framför valmöjligheter, orientering framför kunskaper, aktiviteter framför studier, arbetsformer framför arbete. Därför kan en socialdemokratiskt styrd skola aldrig nå fullgott resultat för den enskilda eleven. För lärarna innebär den att vistelse i skolan är viktigare än rimliga arbetsmöjligheter och väl förberedda lektioner. Vi moderater sätter den enskilda elevens utveckling i centrum. Skolarbetet skall organiseras så att varje elev får så goda kunskaper och färdigheter som över huvud taget kan åstadkommas. Varje elev måste få just den undervisning och precis så mycket hjälp och tid som han eller hon behöver. Skolan och utbildningen skall anpassas efter eleven — inte tvärtom! Eleven och föräldrarna måste kunna påverka utbildningen både genom val av skola och genom val av studieinriktning. Den moderata grundsynen i utbildningsfrågorna är tydlig och konsekvent. Vi har sedan länge ett reformprogram för skolan som omfattar: 1. En ny läroplan med klara mål som sätter kunskaper och färdigheter i centrum. 2. Ett nytt betygssystem som redovisar elevernas kunskaper. 3. Ökade valmöjligheter både mellan olika skolor och när det gäller studieinriktning. 5. Avreglering och ett statsbidragssystem som följer elevens val av skola. Våra kvalitetshöjande förslag innebär bl.a. att kommunerna direkt får en förstärkning av undervisningen med över 800 milj.kr. Hur man använder dessa resurser skall riksdagen inte lägga sig i. Vill man ordna mindre grupper skall man besluta detta lokalt. Bestämmelser om klassmedeltal skall vi inte hålla på med i riksdagen. Låt lärarna besluta själva! De vet bäst vad som ger resultat. Fru talman! Vi föreslår därtill en ny på ämnesstudier grundad, lärarutbildning. Sverige går återigen mot lärarbrist — trots att få saker borde vara så lätta att förutse som elevantal och lärarbehov. Lärarutbildningen lockar inte tillräckligt många kvalificerade sökande. Många lärare har lämnat eller tänker lämna läraryrket. Även om problemen har flera orsaker, torde en av de främsta vara att läraryrket sjunkit i tillfredsställelse och status. Många lärare är besvikna. Många unga har sett läraryrket under skoltiden och finner det inte lockande. Moderata samlingspartiet har konsekvent hävdat att grundskollärarutbildningen borde ha utformats annorlunda. Lärarna tvingas ha för många ämnen. Vissa kurser i utbildningen är alldeles för korta. Lärarna skall spänna över för många årskurser. Utbildningen ger inte en tillräckligt bra grund för framtida och livslång lärargärning. För att göra läraryrket mer attraktivt och för att stärka ämneskunskaperna hos lärarna, föreslår vi en ny lärarutbildning för årskurserna fyra-nio. Den blivande läraren får själv välja ämnen. Kraven för att få undervisa från årskurs fyra med denna utbildning skall sättas till minst 180 poäng. Behörigheten i svenska skall vara minst 60 poäng och minst 40 i annat ämne. Utbildningens senare del skall ha 40 poängs studier i pedagogik och metodik samt praktik. Denna utbildning kräver ett brett utbud av fristående kurser. Vi har anvisat 30 milj.kr. till denna utbildning. Garantiplatser till den avslutande praktiskpedagogiska utbildningen kan fördelas till ett visst antal elever, men utrymmen måste också finnas för den som bestämmer sig senare för att bli lärare. Man bör också överväga en introduktionsperiod för den som vill bli lärare. Nuvarande lärarutbildning för årskurserna fyra — nio bibehålls, men antalet utbildningsplatser bör minska. Samtidigt måste ämnena stärkas i nuvarande lärarutbildning. Även fortbildningen måste inriktas på aktuella och relevanta kunskaper i de ämnen lärarna undervisar i. Regeringen plottrar ut resurserna på en rad anslag som fördelas på ett mycket byråkratiskt och mycket svåröverskådligt sätt. Vi föreslår att ansla gen för fortbildningen samlas i en korg, så att man ser vad man förfogar över. Resurserna skall användas till ämnesinriktad fortbildning och ökas med 100 milj.kr. Sammantaget får därmed ämnesinriktad fortbildning ett belopp som är mer än tio gånger högre än vad regeringen föreslår. Alla lärare bör erbjudas ämnesinriktad fortbildning om sammanlagt minst 20 poäng under en tioårsperiod. Genomgången fortbildning bör få genomslag vid lönesättningen. Det borde vara självklart att hög kompetens skall erkännas och ge mer lön. Fru talman! 1990-talet måste inledas med rejäla ansträngningar att läka såren efter 1989 års uppslitande konflikt. För detta krävs en annan utbildningspolitik än den som socialdemokraterna för. För detta krävs en utbildningspolitik som slår fast att skolans huvuduppgift är att ge kunskaper och färdigheter.

Fru talman! Nu har det gått två månader sedan riksdagen genom sitt kommunaliseringsbeslut satte stopp för den bataljen i skolpolitiken. Nu är det dags att se framåt. Jag vill ändå helt kort ge några synpunkter på varför jag tror att det finns en hel del smolk i den socialdemokratiska glädjebägare som man kanske har druckit efter kommunaliseringsbeslutet. Det första är förstås det som Ann-Cathrine Haglund var inne på, att beslutet har skapat olust och motsättningar bland lärarna. I budgetpropositionen skriver skolministern att ur de skarpaste konflikter kan födas ett nytt samförstånd. Det är i och för sig en from förhoppning, men det vi hittills har sett är tyvärr fortsatta motsättningar och fortsatt olust. För det andra har kommunaliseringsbeslutet väckt förhoppningar hos kommunalpolitiker som nu plötsligt tycks oroa regeringen. Regeringen tycks oroa sig för att skolan skall älskas ihjäl av kommunalpolitiker, som nu tycker sig ha fått ett nytt stort arbetsfält att styra och ställa på. I budgetpropositionen låter det annorlunda än i kompletteringspropositionen. Där skriver utbildningsministern efter samråd med skolministern: ”För att undvika onödiga kompetenstvister bör skiljelinjen mellan de pedagogiska och politiska besluten göras tydligare än i dag.” Något senare: ”Decentraliseringsprocessen innebär i sådana situationer en risk för en sammanblandning av det politiska och det professionella ansvaret. En framgångsrik decentralisering förutsätter därför att den politiska rollen görs tydlig och väl avgränsad och att utbildningsoch kulturinstitutionernas professionalism garanteras.” Beskedet till kommunalpolitikerna är nu: Håll tassarna borta från skolans innehåll! Det hade varit bättre om den markeringen och den diskussionen föregått beslutet och inte kommit som jästen efter degen. För det tredje ser vi nu de samhällsekonomiska konsekvenserna av det beslut som fattades. Det var uppenbarligen fel tidpunkt att köpa lärarnas och vpk:s stöd för en kommunalisering och en reglering av arbetstiden. En del av de effekterna ser vi i dagens dramatik i Hagaöverläggningarna. Om jag så får övergå till att se framåt, måste jag konstatera att de stora frågorna i skolpolitiken kvarstår. De har inte lösts genom kommunaliseringsbeslutet. Det gäller de viktiga styrningsfrågorna, som har fått helt nya förut sättningar efter kommunaliseringsbeslutet. Det gäller statsbidraget som skall göras om helt och hållet. Det framgår av budgetpropositionen att regeringen återigen har valt en mycket okonventionell metod för att förbereda sina förslag i de här frågorna. De ligger inte i någon offentlig utredning och de utreds inte av det centrala ämbetsverket på området, skolöverstyrelsen. Nej, de utreds i något som kallas Skolprojektet, som — om jag har förstått det rätt — är ett antal arbetsgrupper inom utbildningsdepartementet. Jag vill varna regeringen för att göra om misstaget från i fjol med kommunaliseringsförslaget. Försök inte ta skolan och riksdagen med överraskning en gång till! Försök i stället att se till att vi får en bred debatt om de mycket viktiga förändringar som nu förestår. Jag vill gärna passa på att fråga Göran Persson om han delar uppfattningen att det är mycket viktigt att vi får en bred debatt om förändringarna mellan partier och andra grupper med intresse för de här frågorna innan ett regeringsförslag är färdigt. I det här sammanhanget kan jag också uttrycka en viss oro för de förändringar på gymnasieområdet som förestår. Där har man visserligen haft åratal på sig att debattera och utreda förändringarna. Ändå har jag en känsla av att det förslag som nu diskuteras vilar på en för svag grund i så måtto att vi inte har haft någon ordentlig diskussion om målfrågorna. Vad skall vi ha gymnasieskolan till? Innan man har gjort det klart för sig är det stor risk för att förslag som läggs fram inte är särskilt bra eller passar dåligt in i en helhet. Över huvud taget är det en paradox att vi i en tid då vi talar så mycket om att vi skall övergå från regelstyrning till målstyrning egentligen inte har någon ordentlig debatt om skolans mål. Torsten Husén har påpekat att vi egentligen inte har haft någon sådan debatt på över 40 år. Vi tar upp de frågorna i vår partimotion. Vi vill lyfta fram kunskapsmålet i förhållande till dagens skolpolitik. Vi försvarar målet att skolan skall ha en fostrande och personlighetsdanande uppgift. Men vi kan aldrig acceptera att det målet får en starkare ställning än kunskapsmålet. Vi menar att det är det som har skett i aktuell socialdemokratisk skolpolitik. Vi vill också ha en debatt om innehållet i skolans sociala mål. Låt mig ta några exempel. Det talas i vår tid om samordning skola — social — fritid i kommunerna. Hur garanterar vi att professionalismen och kunskapsmålet inte kommer bort i en sådan samordning? Ett socialt mål är att elever skall kunna flytta utan alltför stora problem. Men kombinerar vi det målet med fler profilskolor? Det talas mycket om skolbarnomsorg, så att föräldrarna inte skall behöva vara oroliga när de är på jobbet. Är det egentligen ett mål för skolan att föräldrarna skall kunna arbeta? Kan vi kanske öka kravet på föräldraengagemang i skolan? Detta och mycket annat är viktigt att diskutera. Jag skulle vilja avsluta med att nämna ett par saker som hände förra året och som enligt min mening utgör ljuspunkter i en bild som på flera andra sätt är mörk. Först vill jag nämna att centerpartiet har lagt fram ett förslag till nytt partiprogram, kallat Grön framtid. I de frågor vi ofta har diskuterat här i kammaren om rätten att välja skola och att pengarna då skall följa eleven ansluter sig centerns förslag till det som vi i folkpartiet samt moderaterna och miljöpartiet har talat för. Endast en ledamot i programkommissionen vidhåller den linje som centerns företrädare i utbildningsutskottet hittills har hävdat. Kanske är centern på väg att svänga i dessa viktiga frågor, och det tycker jag är utomordentligt glädjande. I Göteborgs kommun har socialdemokrater och kommunister lagt fram ett förslag om att föräldrakooperativa skolor skall få samma stöd som kommunala skolor. Förslaget stöds självfallet av de andra partierna, som redan tidigare har agerat i samma riktning. Tänk om dessa tecken är svalor som förebådar en sommar, där det går att få majoritet för en större mångfald i skolsystemet, en vidgad rätt att välja skola och en rättvisare behandling av fristående skolor. Jag vill gärna fråga Göran Persson om han delar sina partivänners uppfattning i denna fråga. Till sist vill jag säga att kommunaliseringsbeslutet inte har fått folkpartiet att tappa modet i skolpolitiken. Vi tror att en del av våra förslag har blivit ännu viktigare, och vi arbetar vidare för en skola med mer föräldraengagemang och mer decentralisering, en skola där kunskapsmålet hela tiden står i centrum.

Fru talman! Jag skall till skillnad från de båda föregående talarna uppehålla mig litet grand kring högskolan. Jag menar att detta är mycket aktuellt nu när vi har fått årets budgetproposition presenterad. Jag tror att vi kan vara överens om — och jag hoppas att Bengt Göransson instämmer med mig i den uppfattningen — att vi skulle behöva fler studenter i högskolan. Vi behöver fler högskolestuderande, helt enkelt. Om vi inte får det, riskerar vi att på andra sidan sekelskiftet få uppleva att vi totalt sett i arbetskraften har färre människor med högskoleutbildning än vad vi har i dag. Det finns väl ingenting i utvecklingen som tyder på att det skulle vara en rimlig ordning. Tvärtom behöver vi kraftigt öka andelen människor med högre utbildning. Om vi skall lyckas med detta måste vi också se till att fler ungdomar från varje årskurs går vidare till högskoleutbildning. Vi behöver alltså på olika sätt främja en sådan utveckling. Det fanns stora förväntningar på budgetpropositionen i år, som ju dessutom skulle dra upp riktlinjerna för åtminstone de närmaste tre åren i vad gäller högskolan och högskolans dimensionering. Det fanns förslag från UHÄ om kraftiga ökningar. Centerpartiet har i en partimotion redan före jul redovisat de behov som vi anser finns när det gäller en utbyggnad av högskolan. Vi har också pekat på hur detta skulle gå till. Så presenteras då budgetpropositionen, och vi kan konstatera att det knappt är ens en ettårsbudget. När det gäller alla dessa viktiga frågor om högskolans framtida dimensionering säger regeringen bara att man inte är beredd att ta ställning. Samtidigt konstaterar regeringen att det beredningsunderlag som finns är fullt tillräckligt, det krävs inte något mer. Men man är inte beredd att ta ställning. Jag menar att vi av de skäl jag nyss har redovisat behöver öka rekryteringen till högskolan. Vi behöver göra det på så sätt att vi kommer till rätta med den sociala snedrekrytering vi har i dag. Vi behöver i större utsträckning få studenter också från hem som saknar studietradition att falla tillbaka på. Vi måste också bredda den geografiska rekryteringen så att fler ungdomar i varje årskull kommer från de delar av landet där benägenheten att gå vidare till högskolestudier i dag är ganska låg. Vi kan se markanta skillnader mellan olika län, och vi kan mycket tydligt se att detta har med tillgängligheten i fråga om högskoleutbildning att göra. Vi behöver över huvud taget bredda underlaget av studerande, eftersom det är nödvändigt att samtidigt den vägen kunna bredda rekryteringsunderlaget när det gäller forskarstuderande. Vi vet ju att vi, på samma sätt som är fallet i fråga om personer med högskoleutbildning, i framtiden behöver fler människor med forskarutbildning. Då måste vi ta vara på alla dessa möjligheter, alla dessa reserver som finns, sett både utifrån sociala och geografiska utgångspunkter. Vi måste naturligvis också stimulera ungdomar att söka sig vidare till högre utbildning, ge dem bättre förutsättningar. Vi vet vilken betydelse studiefinansieringssystemet har. Centern har i detta sammanhang redovisat ett helt annat förslag, vilket vi vidhåller. Vi hävdar i detta förslag att studenterna skall ha studielön under sin studietid. Den frågan återkommer vi till i ett annat sammanhang. Vi måste öka tillgängligheten till högskolan. Benägenheten att gå vidare till högre studier hänger, som jag sade förut, samman med hur nära man har till högskola, hur tillgänglig den är. Vi menar därför att vi måste fortsätta den väg vi har varit inne på, och etablera fler högskolor runt om i landet. Vi har i vår partimotion, som jag nämnde tidigare, också givit exempel på nya orter där vi borde etablera högskolor. Vi måste också på andra sätt göra högskoleutbildningen tillgänglig för studenter, ge dem möjlighet att söka utbildningar över hela landet, dvs. vad som kallas riksrekryterande utbildning. Självfallet skall vi göra detta. Jag föreställer mig att utbildningsministern kan instämma i allt vad jag nu har sagt. Det skulle storligen förvåna mig om han skulle resa några invändningar mot något av dessa resonemang. Då ställer man sig naturligtvis frågan: Vad gör regeringen för att uppnå dessa mål? Inte ökar man dimensioneringen. Tvärtom gör regeringen sitt bästa för att skrämma bort studenterna från högskolan. De mest påtagliga exemplen på detta i årets budgetproposition är förslaget att avskaffa den s.k. studeranderabatten på tågen. Detta gör det svårare för studenter att söka sig till utbildningsplatser i olika delar av landet. Detta inkräktar dessutom ytterligare i den bräckliga ekonomi en student har med dagens studiemedelssystem. Förslaget kommer förmodligen att leda till att fler studenter, i stället för att åka tåg, väljer andra sätt att transportera sig till sina högskolor. Kanske väljer de en högskola som ligger så nära hemmet som möjligt, även om de egentligen hade velat söka en annan utbildning. Fler studenter kommer att samåka med bil i stället för att ta tåget. Man kan då fråga sig: Vad vill regeringen egentligen åstadkomma med detta förslag? Inte kan det vara att man vill försöka få fler att söka sig till högskolan. Inte kan det vara någon strävan att främja miljön eller trafiksäkerheten. Regeringen aviserar också i budgetpropositionen att man nog borde be lägga studenternas ansökningar till högskolan med avgifter. Tror regeringen att det skulle stimulera fler att söka sig till högskoleutbildning? Innan den typ av studeranderabatt vi nu har infördes, vid en tid med ungefär samma antal studerande vid våra högskolor, var det omkring 100 000 studenter som åkte tåg. I dag vet vi, genom uppgifter från SJ, att siffran är ungefär 500 000. Så mycket har denna studeranderabatt uppenbarligen betytt. Då frågar man: Vad har regeringen egentligen för motiv för att avskaffa studeranderabatten? Dessa var de frågor jag i första hand hade att ställa till Bengt Göransson. Jag skall nu också säga några ord om gymnasieskolan och om det som bekymrar mig mest i fråga om den, nämligen försöksverksamheten med yrkesutbildning. Vi har i detta sammanhang haft en utveckling med ett ökat antal platser varje år, och vi vet att utbildningsanordnarnas förväntningar inför detta år låg i storleksordningen 10 000 nya platser. Det var så många man ville anordna. Skolöverstyrelsen nöjde sig med att föreslå att 4 000 nya platser skulle inrättas, detta för att kunna få en försöksverksamhet på orter och studievägar som saknar sådan och för att kunna komplettera på de platser där det finns både tvåoch treårig utbildning inom samma utbildningsväg. Regeringen föreslog 1200 platser. Detta är, Göran Persson, fel signal till dem som arbetar med yrkesutbildningen ute på fältet.

Fru talman! Jag vill gärna ta upp några av de resonemang som Larz Johansson förde här i kammarens talarstol.

Vi har valt att i det här budgetarbetet lägga tyngdpunkten på en forskningsproposition, som kommer att framläggas för riksdagen den 22 februari och där vi får tillfälle att mycket ingående diskutera de för svenskt högskoleoch universitetsväsende viktiga insatser som skall göras. Samtidigt har vi i budgetpropositionen mycket klart sagt att frågan om universitetsoch högkoleämbetets långsiktiga förslag är öppen. I detta påpekande ligger att ämbetets förslag beaktas men att vi inte har sett möjligheter att i den budget som nu framläggs förelägga riksdagen reformförslag.

Låt mig så säga att det naturligtvis är riktigt att vi behöver fler högskolestuderande. Men samtidigt ser vi i dimensioneringsresonemangen exempel på hur vi lockas att tro att vi löser utbildningsproblemet med rambeslut. Jag hade häromdagen möjlighet att läsa en intervju där företrädare för en lärarorganisation angrep regeringen: Det var ynkligt och kraftlöst att föreslå bara 270 nya platser i förskollärarutbildning. Vederbörande krävde en mycket massivare satsning i form av fler platser. Samma dag kunde Dagens Nyheter berätta att var tredje redan disponibel utbildningsplats stod tom. Då måste man fråga sig: Vilket krav har man på kraftfullhet — är det att vi nästa år skall komma så långt att varannan plats står tom? Problemet är i själva verket att belägga platserna. Det politiska problem som vi borde diskutera är: Hur kan vi se till att befintliga platser utnyttjas? Vi hade i fjol en diskussion om grundskollärarutbildningen. Regeringen hade lagt fram ett förslag till dimensionering som riksdagen på vissa punkter avvisade och korrigerade. Man öppnade utbildningslinjer på orter där regeringen inte hade föreslagit det. Det fick till följd att vi delvis tömde utbildningarna på redan befintliga utbildningsorter och fick svårt att genomföra dem. Det finns alltså all anledning för oss att attackera de här frågorna även med utgångspunkt i andra än de konventionella budgetmetoder som erbjuder sig vid motionsbehandlingen i riksdagen, där det hela tiden rör sig om ramökningar och ökningar av ekonomiska anslag. Det är viktigt att de utbildningsplatser som står till förfogande utnyttjas. Det är inte så att regeringen har sagt att studenter som reser inte skall ha SJ-rabatt. Tvärtom har regeringen sagt att om 500 000 studenter reser med tåg borde de som kundgrupp vara intressanta nog för ett förhoppningsvis alltmer framgångsrikt järnvägsföretag för att ges rabatt. Denna viktiga kundgrupp borde vara väl jämförbar med mässresenärer som skall ut i landet och titta på möbler eller schampo. Det finns ingen anledning för staten att av utbildningsmedel subventionera den kundgrupp som möjligen på sikt kan anses vara den allra viktigaste för Statens Järnvägar, möjligen viktigare än äldre flintskalliga herrar som skall åka på schampomässor. Jag kan alltså tänka mig att Statens Järnvägar har all anledning att mycket noga pröva sina affärsmässiga intressen av att ge reserabatter åt studenterna som kundgrupp. Det är vad förslaget innebär. I fjol fattade riksdagen beslut om inrättande av ytterligare en högskoleenhet. Vi fick en högskola i det som kallas Fyrstad: Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Lysekil. Det betyder — det konstaterade riksdagen i fjol — att vi nu har en högskoleorganisation som täcker länen och som tills vidare får anses vara tillfredsställande, i all synnerhet som högskolorna har möjlighet att förlägga utbildning även utanför de orter som är högskoleorter. Det finns alltså enligt den bedömning som en enig riksdag så när som på centerpartiet tog ställning för ingen anledning att ytterligare utveckla en högskolekontorsorganisation. Däremot är det viktigt att vi fortsätter att utveckla högskolans utbildningsorter, de orter där man genomför utbildningar. Det kommer också att ske på grundval av den budgetproposition som har redovisats

Fru talman! Jag noterade att utbildningsministern gav mig rätt i sak. Vi behöver alltså fler studenter; vi behöver här i landet fler människor som skaf far sig en högskoleutbildning — så långt är vi alltså överens. Men sedan sade utbildningsministern: att vi inte kan vidta några åtgärder för att åstadkomma det i det här läget, som kräver en stram budget, utan frågan får då hållas öppen. Ja, hur länge? Det tar faktiskt några år att skaffa sig en högskoleutbildning, och om vi inte gör någonting kommer vårt land runt sekelskiftet eller strax därefter att i arbetskraften ha färre människor som har en högre utbildning än vi har i dag. Då, Bengt Göransson — om vi inte klarar av att utbilda det folk som vi behöver — kommer det säkert, oavsett vem som har ansvaret för landets finanser, att bli läge för strama budgetar! Att platser står tomma är allvarligt. Det är också därför jag pratar om att vad vi behöver göra är att hitta metoder och sätt att stimulera fler att söka sig till utbildning, inte skrämma bort dem från utbildning. För att ta lärarutbildningen som exempel rekommenderar jag Bengt Göransson att läsa vår motion om vissa lärarrekryteringsfrågor, som innehåller en bred provkarta på åtgärder som behöver vidtas för att fylla det högre antal platser som vi föreslår — vi vet att de behövs om vi skall kunna ge våra barn lärare i framtiden. Jag tror inte att man kan vara så defensiv att man säger att vi inte kan öka utbildningen eftersom vi har tomma platser och att vi då snarare borde minska litet. Att vi sedan har behov av lärare och förskollärare bortser Bengt Göransson då från. Så kan man inte göra. Man måste angripa problemen, och vi har inte tid att vänta, utan man måste göra det nu.

Bengt Göransson! Jag tror inte att de uppfattar det som någon tröst.

Fru talman! Min referens till SJ:s taxepolitik gjordes inte i syfte att trösta studenter som inte får reserabatter. Det var ett påpekande om att det för järnvägsföretaget, som gör värderingar av vilka som reser och hur intressanta de är som kunder, också kan vara intressant att bedöma ett mycket stort antal studenter som reser. De skall inte betraktas som personer som är föremål för statens studiesociala åtgärder när de åker tåg utan som respektabla kunder hos järnvägsföretaget. Det var poängen i mitt inlägg. Till Larz Johansson vill jag mycket bestämt säga att jag inte är defensiv, tvärtom. Men jag tycker att vi skall angripa problemet. Om det finns lediga platser till en utbildning är det ett mindre lämpligt sätt att möta det problemet med att öka ramarna och erbjuda fler platser. Det är viktigare att fundera över hur vi skall kunna belägga de platser som redan finns. Vi har lagt fram ett förslag som har väckt kritik, och detta förslag åberopade Larz Johansson i sitt första inlägg. Det gäller förslaget om att undersöka om det går att ta ut en form av avgift för ansökningarna. Syftet är inte att hindra folk att söka till utbildningar, utan det är att motverka det nuvarande absurda systemet som råder. Studenter, unga människor, skuttar på uppropsdagarna som kaniner mellan uppropslokalerna för att kunna få de platser som blir lediga genom att antagna studenter inte utnyttjar platserna. När man möter en student som säger att han nog kommer in eftersom han står på reservplats 138, då inser man att det måste vara fel på ett system där ett stort antal studenter söker till utbildningar som de uppenbarligen inte är beredda att delta i. På den punkten tycker jag det finns anledning att pröva olika metoder. Tanken på en avgift är i det fallet inte helig. Men det är viktigt att se till att de som söker till utbildningar seriöst avser att fullfölja dem så att inte ett stort antal studenter hoppar kors och tvärs mellan uppropssalarna, vilket de nu gör på uppropsdagarna. Det är närmast kaotiska förhållanden.

Fru talman! På tal om värderingar är jag alldeles övertygad om att också SJ betraktar studenterna som respektabla kunder. Jag har ingen bestämd känsla av att de äldre flintskalliga herrar som åker på schamporesor får göra det på halv biljett. Vi har tillskapat systemet med studeranderabatter inte för SJ:s skull utan för att underlätta för studenter att söka sig till vilka utbildningsorter de vill i skilda delar av landet. Innan regeringen lade fram sitt förslag att dra in dessa studeranderabatter förekom det mycket seriösa diskussioner mellan SJ och länstrafikföretagen om att utvidga rabattsystemet till att också omfatta de transportmedel som länstrafikföretagen driver, både spårbunden trafik och busstrafik. Framför allt ville man få till stånd en vettig anslutningstrafik till de tågförbindelser som studenterna utnyttjade. Det står alldeles klart, Bengt Göransson, att detta förslag får en mycket negativ påverkan på studenternas benägenhet att söka sig till högre utbildningar. Om Bengt Göransson menar allvar med påståendet om att vi måste angripa problemet från början och skapa bättre förutsättningar för att fylla de tomma utbildningsplatser som till äventyrs kan finnas, så är detta det allra sämsta sättet att börja. Om man till det dessutom adderar ansökningsavgifter för människor som vill söka till högskolan, då har man slagit undan ytterligare en förutsättning för att angripa problemet på ett positivt sätt.

Fru talman! Låt mig börja med att be de ledamöter som kommer efter mig på talarlistan om överseende med att jag på grund av ett extra regeringssammanträde måste lämna kammaren kl. 20.00. Det är ingen ringaktning av deras inlägg, utan beror på omständigheter som jag inte råder över. Förra gången jag stod i denna talarstol och diskuterade skolpolitik med några av dagens debattörer hade vi en mycket välbesatt kammare. Dessutom var läktaren fullsatt. I dag är situationen något annorlunda. Det var en dramatisk skoldebatt. De som lyssnade på den fick höra ett par partiledare beskriva det då liggande regeringsförslaget som ett våldsamt övergrepp på lärarna och skolan. Det gällde förslaget om en kommunal reglering av skolledaroch lärartjänster. Vi förde debatten, varpå riksdagen gick till votering samt beslöt att anta regeringens proposition. De som hörde de våldsamma attackerna från framför allt moderaterna men även från folk partiet hade nog förväntat sig att dessa skulle följas upp i dag från denna talarstol av fru Haglund och Lars Leijonborg. Men av det ser vi inget. Av höstens mycket hårda debatt kring kommunaliseringen av skolan och vad den betyder för skolans verksamhet finns inte ett spår i era riksdagsmotioner. Varför kräver ni inte att beslutet rivs upp? Varför skall vi inte ändra oss, när reformen var så oerhört dålig och medförde så svåra belastningar i skolans verksamhet? Eller är det möjligen så, att det vi såg i höstas var ett uttryck för ett försök att ta politiska poäng på ett läge som också i andra avseenden var ovanligt inflammerat? Den sakliga uppfattningen om kommunaliseringen var kanske av det slaget att även folkpartiet och moderaterna nu betraktar frågan som avförd från dagordningen och egentligen, i tysthet, tycker att det var bra att riksdagen äntligen fattade ett beslut i den fråga som vi under 30 års tid så intensivt har diskuterat och utrett i Skolsverige. Det är svårt att tolka reaktionerna på annat sätt. Det är definitivt en viktig signal till alla dem som trodde att det här var en stor partiskiljande fråga. Den tycks alltså nu vara avförd från dagordningen, uppenbarligen också av moderater och folkpartister. Jag tror att det också ger en viss relief, en viss nyans, åt de skolpolitiska krav som reses från dessa två partier också i övrigt. Det ni för fram med stor emfas och tydlighet från denna talarstol i dag, är också det av samma slag? Är det glömt om ett halvår och ersatt av något annat? Moderaterna är mest aggressiva och dömer ut mycket av det som sker i den svenska skolan. Ann-Cathrine Haglund sade nyss att man aldrig i den svenska skolan — den socialdemokratiska, som hon säger — kommer att kunna åstadkomma ett fullgott resultat. Socialdemokratisk skola! Det är faktiskt så, Ann-Cathrine Haglund, att dagens skola är skapad i bred politisk enighet. Den läroplan vi arbetar efter är skriven av den moderat som en gång i tiden fick förtroende att vara skolminister, nämligen Britt Mogård. Det är en skola som är brett förankrad i riksdagen och i det svenska samhället. Gör inte det misstaget att kalla det för en socialdemokratisk skola! Det är faktiskt en skola som är förankrad inte bara i det socialdemokratiska partiet utan också i andra grupperingar i samhället. Ann-Cathrine Haglund bekymrar sig över läraryrkets status. För ett av de kraftigaste angreppen på skolan står moderata samlingspartiet när det ständigt nedvärderar de prestationer som faktiskt åstadkoms i svensk skola. Vi åstadkommer goda resultat i svensk skola. Det lär vi oss av återkommande internationella jämförelser. När de som arbetar i skolan ständigt får höra att de inte åstadkommer ett fullgott resultat är det faktiskt indirekt detsamma som att man säger att arbetsinsatsen inte är vad den borde vara. Det är farligt för ett yrkes status att dess utövare ständigt får höra den typen av omdömen. Lars Leijonborg hoppades på en bred diskussion i fortsättningen om kommande förändringar av strukturell natur. Ja, jag är öppen för debatt och diskussion. Jag är också öppen för att vi tar fram frågor till avgörande. En sådan fråga är statsbidragssystemet, som vi i kammaren har diskuterat under åtskilliga år. Det har väckts åtskilliga motioner som — det skall vi inte blunda för — har starka partipolitiska spänningar inbyggda i sig. Det här är en fråga där vi kanske inte blir överens, men det är likafullt nödvändigt för skolan, för lärarna och för föräldrarna att få ett besked om vilken typ av statsbidragssystem som skall gälla för framtiden. Riksdagen har vid två tillfällen under föregående år gett oss i uppdrag att ta ställning till detta. Det är det som vi arbetar med i departementet, och det är det som ligger i det som Lars Leijonborg och vi själva kallar skolprojektet. I detta projekt ligger också de svåra frågorna om utvärdering och uppföljning, Som jag tycker att vi inte är särskilt framgångsrika på i den svenska skolan. När vi nu decentraliserar ansvar och inflytande så långt ut i skolan som möjligt, måste vi också kunna följa upp och utvärdera detta. Även detta har vi fått i uppdrag av riksdagen att göra, och även det är kopplat till ett statsbidragssystem. På så sätt går uppgifterna in i varandra. Riksdagen har vidare uppdragit till oss att ta fram en ny statlig skoladministration. Det är alldeles uppenbart att den statliga skoladministrationen på ett eller annat sätt kommer att vara kopplad till en uppföljningsverksamhet och kanske också en utvärdering. En sådan bör hanteras i ett sammanhang, så att man får till stånd en helhet, och det ingår i skolprojektets arbetsuppgifter; Det skulle också vara frestande, fru talman, att långsiktigt utveckla några innehållsmässiga frågeställningar, som jag tror att vi bör diskutera och som berör alla de skolformer som vi är ansvariga för. Jag skall kort peka på tre uppgifter som jag tror kommer att dominera den innehållsmässiga diskussio Det gäller för det första internationaliseringsfrågorna. Vi får en helt ny situation för de barn och ungdomar som i dag växer upp och fostras i skolsystemet när de som vuxna går ut i ett samhälle som alltmer präglats av internationella erfarenheter och värderingar. Det är inte ett svenskt eller europeiskt perspektiv som jag tänker på, utan på ett globalt perspektiv: resursfrågor, fredoch nedrustningsfrågor, miljö öring, solidaritet med människor i andra delar av världen och förståelse för deras livsbetingelser. Sådant måste skolan faktiskt skapa en grund för och arbeta mer aktivt med än nu, om dagens barn och ungdomar skall kunna leva i 2000-talets samhälle och vara med om att påverka och förbättra de förhållanden som då råder i världen. För det andra ser jag tydligt framför mig att språkprogrammen måste utvecklas och förbättras. Språken blir allt viktigare, och det måste slå igenom i såväl ungdomsskolan som vuxenutbildningen. Språken får inte blir den framtida klassgränsen mellan dem som kan och dem som inte kan, dem som förstår och dem som inte förstår. Språkens betydelse växer. För det tredje gäller det kulturfrågorna. Vi får intryck via media. Människor som kommer till vårt land för med sig nya kulturintryck. Vi måste i en sådan process själva vara klara över var vi har vårt kulturarv och var våra rötter finns. Vi måste vårda vårt eget språk och vår egen historia. Det blir en oerhört viktig uppgift för skolan i ett sådant perspektiv att hantera kulturfrågorna. Fru talman! Det var några innehållsmässiga frågeställningar som jag tycker också bör tillföras debatten. Vi arbetar intensivt och hårt med organisatoriska och personalmässiga frågor, men det viktigaste i skolans verksamhet är ändå faktiskt att bibringa eleverna kunskaper, färdigheter och social fostran. Det är det som verksamheten ytterst syftar till.
Fru talman! Statsrådet Göran Persson raljerade föraktfullt både i dag och i debatten före jul. Å ena sidan menar han att det var en våldsam debatt förra gången, men den här gången inte så våldsamma attacker. Å andra sidan säger han att åtminstone jag är mycket aggressiv. Jag tycker att detta raljerande inte är lämpligt i ett sammanhang där konkreta förslag läggs fram. Jag talade t.ex. om den socialdemokratiska utbildningspolitiken. Vi har inte varit eniga om allt i den socialdemokratiska utbildningspolitiken, statsrådet Persson. Vi är inte eniga om målen. Vi har gång på gång fört fram att vi anser att skolans huvuduppgift är att ge kunskaper och färdigheter samt att fostra. Vi vill lyfta fram skolans huvuduppgift. Vi är inte heller överens om statsbidragssystemet. Visserligen skall statsrådet Persson nu göra om statsbidragen, men jag tvivlar på att det blir ett statsbidragssystem som innebär en avreglering och som följer eleven till valfri skola. Vi är inte överens om valfriheten och om utvärderingen — vi vill ha en fristående utvärdering — och inte heller om lärarutbildningen. Statsrådet Persson tog upp läroplanen. Den var bra när den kom. Den lyfte fram baskunskaper och färdigheter. Den slog också fast att skolan skall fostra. Men så blev det regeringsskifte, och man pressade på skolan det ena efter det andra: kringaktiviteter och mängder av olika moment i undervisningen. Lärarna har gång på gång vittnat om hur förtvivlade de är över att inte hinna med och hur de upplever stressen. Detta är naturligtvis en av orsakerna till att läraryrket i dag har sjunkit i status och i arbetstillfredsställelse. Vad gör då statsrådet för lärarutbildningen och för lärarnas yrkesstatus? Vad gör statsrådet för att få personer att söka till läraryrket, att känna arbetstillfredsställelse och att vilja vara lärare? Vi kommer med ett seriöst förslag till en ny lärarutbildning som både kan höja yrkets status och kan innebära att man får en större inriktning på kunskaper och färdigheter. Ett berömmande ord vill jag dock säga till statsrådet: Det är bra att statsrådet vill stärka språkämnena och ta fram språkprogram. När kommer vi att få se det? Det är något som är nödvändigt för oss, om vi skall följa med i integrationsoch samarbetssträvandena i Europa, att våra ungdomar och till sist alla vuxna i vårt land får goda språkkunskaper. Men vad gör statsrådet under tiden åt lärarnas situation, åt den förtvivlan och stress som de känner och för att förbättra läraryrkets status?
Fru talman! Det var ett märkligt inlägg som skolministern höll. Han kan inte ha läst vår motion, och han kan inte ha lyssnat på mig när jag talade. I vår skolmotion skriver vi: ”Folkpartiet anser att beslutet att kommunalisera lärartjänsterna var olyckligt, både i sak och form. Om det — mot förmodan — skulle visa sig att det politiska läget förändrats så, att beslutet kan rivas upp under vårriksdagen, kommer vi att medverka till det.” I mitt anförande kritiserade jag på ett antal punkter konsekvenserna av kommunaliseringen. Det regeringssammanträde som Göran Persson nu skall skynda till beror bl.a. på att regeringen tappat kontrollen över avtalsrörelserna, och den utvecklingen grundlades i höstas bl.a. genom läraravtalet. Vi vet att lärarna i Sverige hade varit glada över litet lägre lön om de hade sluppit kommunaliseringen och arbetstidsregleringen. Jag tog upp de motsättningar som nu finns bland lärare och jag tog upp de problem som regeringen nu uppenbarligen har upptäckt med kommunalpolitikernas ambitioner gentemot skolans innehåll. Det är inte vi i folkpartiet som har ändrat oss i kommunaliseringsfrågan. Göran Persson undrade om det inte varit något värt det som sagts från riksdagens talarstol. Vi hade ju läst regeringens propositioner om att någon kommunalisering inte var aktuell, men förra våren ändrade man sig plötsligt. Det är socialdemokraterna som man inte kan lita på när det gäller skolpolitiken. När jag tog upp förberedelserna för det nya statsbidragssystemet var det inte min avsikt att locka statsrådet till några turer som medför att frågan dras ut tidsmässigt. Jag anser att ni borde ha lagt fram detta förslag för länge sedan till skillnad från förslaget om kommunalisering. Statsbidragssystemet är nämligen en mycket viktig fråga för den svenska skolan. Utgångspunkten är att detta är så viktigt att fackliga organisationer, politiska partier, föräldrar, elever, lärare och många andra har berättigade krav på att få komma med synpunkter, för att de inte skall bli lika överraskade som de blev över kommunaliseringsförslaget. För er egen skull bör ni ta till er dessa synpunkter i en positiv anda för att ni inte återigen skall hamna så snett som ni gjorde med kommunaliseringsfrågan. Ni bör eftersträva beredningsformer för att detta skall undvikas. Jag sade antydningsvis att jag inte är säker på att den här formen för det s.k. skolprojektet ger någon garanti för en sådan insyn.
Fru talman! Jag vill något kommentera skolprojektet. Det är möjligt att det inte går att uppnå enighet om hur statsbidragssystemet skall se ut. Hittills har vi följt den linjen i skolpolitiken att när vi har närmat oss den här typen av läge, så har vi fortsatt att utreda. Jag tror att detta är olyckligt. Det vore värdefullt om vi kom fram till ett beslut om statsbidragssystemet så snabbt som möjligt, därför att det är många som har väntat på ett sådant beslut, inte minst de som finns ute på fältet i enskilda skolor och rektorsområden. De vill kunna hantera resurserna på ett friare sätt och ambitionen är att de skall få göra det. Men som jag sade förut är detta kopplat till en rad andra frågeställningar inom skolans verksamhet. Det är för att åstadkomma denna helhet som det är lämpligt att se över frågorna och bereda dem i ett sammanhang. Vi bör också komma ihåg att riksdagen har givit regeringen dessa uppdrag vid ett flertal tillfällen. Det är dags att försöka komma fram till ett beslut som grundar sig på ett verkligt förslag. Lars Leijonborg, jag noterar att även om ni i er motion har sagt att ni skall medverka till ett sådant beslut, har ni inte framställt något yrkande. Moderaterna har över huvud taget inte framställt några yrkanden. Ann-Cathrine Haglund går inte ens in på frågan i sin replik trots att jag ställde frågan direkt till henne om varför man i höstas agerade så ivrigt mot detta förslag, när man nu några månader senare inte ens yrkar på att genomdriva den ståndpunkt som man då med en sådan hetta företrädde. De fanns t.o.m. de som näst intill krävde min och regeringens avgång på grund av att vi hade lagt fram försla get inför riksdagen. Jag tror att det har skapat en väldig förvåning att inte moderaterna har något yrkande i sina motioner när nu förslaget framställs. Det vore intressant att höra vad Ann-Cathrine Haglund har att säga om varför moderaterna nu totalt går förbi frågan. Kan det möjligen bero på att den opinion som jag möter när jag är ute i landet — jag reser säkert mer än de flesta — säger att det var bra att det till sist fattades ett beslut. Det är bra att veta vilken situation som nu råder. Inom olika rektorsområden har saken diskuterats och man anser att beslutet var riktigt. Partivänner till er har diskuterat saken lokalt och även de anser detta vara ett riktigt beslut. Allt fler inser att den nidbild och den svartmålning som förslaget bestods med inte motsvaras av någon verklighet. Det är intressant och det är också en beskrivning av poltik och politikens villkor i en situation när media, intressegrupper och andra opinionsbildare attackerar väldigt hårt. Då är det lätt att följa med och vika undan, lätt att falla in i kören, trots att man kanske principiellt som parti har en helt annan uppfattning än den man tvingas agera för. Jag tycker att årets motioner är belysande om man utgår från den i höstas mycket omstridda frågan. Lars Leijonborg har ändå något så när för sin del gett en förklaring. Det vore intressant att höra moderata samlingspartiets företrädare — det parti som var mest aggressivt i höstas — utveckla varför man nu inte driver kravet på att beslutet skall rivas upp.

Fru talman! Jag vill instämma i det som Lars Leijonborg sade, nämligen att statsrådet har lyssnat mycket dåligt till våra inlägg, men Göran Persson har varit så inriktad på att raljera över det som vi har sagt och de förslag som vi har kommit med. Jag instämmer helt i det som Lars Leijonborg sade när det gäller kommunaliseringsbeslutet. Också jag har beskrivit mycket väl det kaos och den storkonflikt som statsrådet Persson var orsaken till, liksom jag beskrivit den misstämning och den förtroendeklyfta som finns ute på skolan. Även jag möter många människor i skolans värld, både lärare och andra. Jag får många vittnesbörd om den förtvivlan som råder på många håll på grund av kommunaliseringsbeslutet och den ringaktning som man möter för sin lärargärning. Jag tycker att statsrådet Göran Persson borde svara på mina frågor. Vad avser statsrådet att göra för att stärka lärarna, för att få dem att inte känna denna misstämning, för att överbrygga förtroendeklyftorna och för att göra läraryrket attraktivt igen? Hur skall Göran Persson få unga människor som har gått i skola och sett lärarnas arbetsmiljöförhållanden att söka till läraryrket? Vad vill statsrådet Persson göra åt lärarutbildningen? Vilken är statsrådet Perssons reaktion på det konkreta förslag till en bättre lärarutbildning som jag här har fört fram.
Herr talman! Göran Persson sade att det kanske inte går att uppnå enighet kring statsbidragssystemet. Jag tolkar honom så att han inte delar partivän nernas i Göteborg uppfattning att föräldrar skall ha rätt att starta skolor och få fulla bidrag till dessa skolor. Om centerpartiets extra partistämma i höst antar det förslag som programkommissionen har lagt fram, innebär det att socialdemokraterna med kommunisternas hjälp kommer att införa ett nytt statsbidragssystem. Jag förmodar att Larz Johansson avstår från att rösta vid den avgörande voteringen. Det är beklagligt om socialdemokraterna fortsätter att driva en skolpolitik enbart med stöd från vpk och Larz Johansson. Göran Persson upprepar att det nu är dags att komma fram till beslut i statsbidragsfrågan och att regeringen flera gånger har fått detta i uppdrag av riksdagen. Javisst, jag har gång på gång stått i talarstolen och sagt att arbetet med ett nytt statsbidragssystem bör forceras. Det är viktigt att skolenheterna får större rörelsefrihet och att vi tillgodogör oss den utvecklingskraft som ligger i en större lokal frihet. Socialdemokraterna har varit så oeniga att de fick lov att lyfta ut frågan när de sommaren 1988 lade fram en proposition som just skulle handla om detta. När den kom mitt i sommaren hade man i sista stund dragit ur statsbidragsfrågan. Forcera det arbetet, men se till att det bedrivs i sådana former att ni får största möjliga uppslutning omkring det.
Herr talman! Först vill jag säga till Lars Leijonborg att vi gärna vill ha största möjliga uppslutning. Det är naturligtvis en ambition att vi skall ha en så bred uppslutning som möjligt omkring något så viktigt som statsbidragssystemet. Vi skall inte riva några broar innan vi i sak har sett var vi står. Inriktningen på arbetet lades emellertid delvis fast i höstas i den debatt vi alldeles nyss har talat om, debatten som gällde kommunaliseringen av skolledartjänster och lärartjänster. Det fanns principer för ett nytt statsbidragssystem som då återigen presenterades för riksdagen. Som jag uppfattade det fanns det i stort sett en uppslutning från vpk, centerpartiet och socialdemokraterna, men det fanns också en del positiva omdömen från miljöpartiet. Det är i och för sig den konstellation som vi såg i den s.k. skolberedningen. Det är väl snarast där som majoriteten har funnits, och minoriteten har bestått av moderata samlingspartiet som av och till har kunnat räkna Lars Leijonborgs folkparti som stödtrupp. Så ser det faktiskt ut, och det skall vi inte glömma. Om Lars Leijonborg intar en konstruktiv attityd, så tänker inte jag av prestige låsa mig i det beredningsarbete som vi nu har framför oss. Därtill är frågan alldeles för viktig. Det försäkrar jag. Ann-Cathrine Haglund påstår att jag inte lyssnar. Jag vill bara erinra om att det är jag som har hållit anförandet, och jag har ställt några frågor till fru Haglund och moderata samlingspartiet. Jag får inte svar på de frågorna. Jag lyssnar och lyssnar på vad Ann-Cathrine Haglund säger, men hon svarar inte på min fråga. Min fråga till Ann-Cathrine Haglund var varför man i höstas med så våldsam agitatorisk kraft här i kammaren angrep socialdemokraterna och undertecknad — kanske i första hand undertecknad — för det regeringsförslag som vi då behandlade och som gällde kommunaliseringen av tjänsterna, när man nu ett par månader senare inte ens följer upp det i partimotioner. Alla som följde debatten måste ha trott att det gällde skolans undergång eller dess fortsatta utveckling. Ni beskrev förslaget som att det faktiskt var en fråga om undergång. De som följde debatten måste i dag vara mycket förvånade när de ser att moderaterna går förbi frågeställningen och totalt negligerar den. Fru Haglund krystar fram här i debatten att hon tycker ungefär som Lars Leijonborg och kan ansluta sig till honom. Det är allt som är kvar av moderata samlingpartiets generalangrepp på den proposition som diskuterades så sent som för två månader sedan i denna kammare. Mer naket än så kan inte ett parti avslöja sig som har valt att opportunistiskt och kortsiktigt fria till starka intressen och stora opinioner. Skolpolitiken förlorar på att ha den typen av förträdare. Jag tror att det också är nödvändigt att vi av och till vågar ta en debatt och stå för en åsikt även två månader senare. Dagsländor kommer aldrig att tillföra den här verksamheten något gott. Därtill är den för viktig. Vi arbetar med en långsiktig verksamhet, och stora partier bör inte så snabbt byta fot. Då är det inte riktigt sunt. Jag tycker att fru Haglunds inlägg här i dag har avslöjat moderata samlingspartiets stora tomhet i frågan. Det är beklagligt, men jag anade det redan när vi förde debatten i höstas. Jag har fått det bekräftat i dag.

Herr talman! Vad är det för kunskapskrav som framtidens samhälle och framtidens arbetsliv ställer? Vad är det för behov som skolan skall fylla inför det yrkesliv, den vardag, det samhälle som komma skall? Det är inga enkla frågor att svara på, men de är nödvändiga att i alla fall försöka finna svaret på ifall man menar allvar med sina skolpolitiska krav. Det känns litet tråkigt att behöva föra en sådan debatt nu när kammaren nästan är tom. Om man läser en del av de platsannonser som just nu översvämmar de stora morgontidningarna, i alla fall i Stockholm, så kan man kanske få viss vägledning. Jag ser ofta annonser av typen: Vi söker dig, du kreativa person, som har lust att hugga tag i nya arbetsuppgifter, som kan ta egna initiativ, som självständigt kan lösa problem .